Fru talman! Det skulle vara frestande att göra en summering och analys av var vi i dag står i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män. Men jag skall avstå från det och ägna mina tio minuter åt de konkreta och nog så viktiga frågor som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Jag tror emellertid att jag först måste göra ett par reflexioner med anledning av det som Anita Gradin nyligen sade i sin översikt över vad som är aktuellt och vad som är på gång i departementet. Anita Gradin uttryckte sig ungefär så här: Jag är glad över att jämställdhetsutvecklingen inte har hämmats av det ekonomiska klimatet. Jag vet inte vad jämställdhetsarbetet har hämmats av om det inte är av det ekonomiska klimatet, för nog har utvecklingen hämmats. I varje fall har debatten tystnat, och det är mycket oroande. Jag är bekymrad över att jämställdhetsministern tycks vara så nöjd med den utveckling som vi f. n. har på området. Jag tror att det är farligt att nu vara nöjd. Vi måste försöka hjälpas åt att sätta i gång debatten igen. Vi har långt kvar tills vi har nått jämställdhet. Jag är helt överens med Anita Gradin om att det är rätten till arbete som är utgångspunkten för jämställdhet. Jag konstaterar också att det inte bara är sedan 1982 som antalet sysselsatta kvinnor har ökat, utan antalet har ökat varje år sedan 1975, vilket är viktigt att notera. Jag uttryckte många gånger glädje över detta under den tid som jag hade ansvar för jämställdhetsfrågorna. Ökningen går nu i långsammare takt, vilket är naturligt, eftersom så många kvinnor redan finns ute på arbetsmarknaden. Jag tycker som sagt att det är glädjande att antalet sysselsatta kvinnor har ökat, och vi är överens på denna punkt. Jag går så tillbaka till att behandla utskottsbetänkandet. Jag vill inledningsvis säga att vi kan konstatera att vi har ganska långt kvar till målet jämställdhet — som det en gång uttrycktes av en tidigare regering — men att vi har tagit det ena steget efter det andra mot målet, som det uttrycks i en senare skrift av en annan regering. Fast på sistone upplever jag att stegen har blivit ganska långsamma. Och det är synd, för vi har inte råd att tappa takten. På detta område — där det framför allt är traditionella värderingar och fördomar som hindrar en utveckling åt rätt håll — är det viktigaste av allt att hålla debatten levande, att hela tiden med fakta och argument försöka påverka och förändra. Opinionsbildningen är ett mycket viktigt led i jämställdhetsarbetet. Detta underströks kraftigt i de direktiv som regeringen på mitt förslag gav jämställdhetskommittén våren 1981. Det hette i direktiven att det viktigaste opinionsarbetet utförs av organisationer — fackföreningar, kvinnoorganisationer och studieförbund — och att kommitténs arbete i första hand skall gå ut på att initiera, stimulera och utbilda. Kommitténs sekretariat fungerade också som en faktabank och samordningscentral för alla de många organisationer och enskilda som deltog i opinionsarbetet under 1970-talets senare hälft och 1980-talets början. Alla visste vart de skulle vända sig för att få de uppgifter, de fakta och det underlag som behövdes för kurser, föredrag och artiklar. Nu vet man inte längre vart man skall vända sig när man behöver uppgifter. Jag har talat med många som saknar denna möjlighet. Den omorganisation av det statliga jämställdhetsarbetet som genomfördes hösten 1983 tog jag själv initiativ till, genom att tillsätta en utredning om hur tillgängliga resurser skulle kunna användas bäst och effektivast i den nya organisation som hade växt fram under de tre år jag hade ansvar för jämställdhetsfrågorna i regeringen. Det hade nämligen hänt ganska mycket. För det första, i samband med att lagen om jämställdhet i arbetslivet trädde i kraft den 1 juli 1980, inrättades en statlig myndighet, JämO, och en av olika intressenter, bl.a. arbetsmarknadens parter, sammansatt jämställdhetsnämnd, som skulle se till att lagen följdes. För det andra inrättades hösten 1980 en jämställdhetsberedning, med representanter för samtliga departement. Detta blev ett organ med uppgift att driva på och samordna inom regeringskansliet. För det tredje förstärktes departementet med särskilda handläggare för jämställdhetsfrågorna. För det fjärde inrättades ett jämställdhetsråd, med representanter för kvinnoorganisationerna. Jag hade i detta råd öppna och konstruktiva diskussioner i aktuella frågor. Det är ju kvinnoorganisationerna som hela tiden varit pådrivande i jämställdhetsarbetet, och det var en viktig jämställdhetsreform när detta deras viktiga arbete erkändes, genom att de på förslag av regeringen våren 1983 tillerkändes statligt stöd på samma sätt som andra samhällsviktiga organisationer. Det har gjort det möjligt för dem att ytterligare öka sina insatser på detta område. Anita Gradin talar om en effektivisering av arbetet, genom att rådet nu har omorganiserats och innehåller representanter för fler intressenter. Jag vill gärna säga att jag är tveksam till om detta innebär en effektivisering av arbetet eller inte. Det är inte alltid säkert att arbetet blir effektivare genom att antalet ledamöter ökar. Jag har dess värre erfarenhet av att det ofta brukar vara tvärtom. Jag har också fått rapporter från många som deltar i jämställdhetsrådets arbete om att det verkar vara så i detta fall. En fast organisation för jämställdhetsarbetet hade alltså växt fram som gjorde att den parlamentariska jämställdhetskommitténs uppgifter redan hade tagits över eller med fördel kunde tas över av mer permanenta organ. Jag ansåg också i det läget att en förstärkning av departementets resurser var nödvändig. Likaså visade ju kommitténs eget utredningsarbete om jämställdhetsoch kvinnoforskning på behov av samordning på detta område. Genom regeringens forskningsproposition på våren 1982 blev jämställdhetsforskning s.k. prioriterat område, och i den propositionen förutskickades också den forskningsdelegation som sedermera har inrättats. Jag har alltså inte mycket att invända mot de förändringar i organisationen som skett sedan regeringsskiftet. De har byggt på förslagen i den av mig tillsatta utredningen. Jag hade antagligen inte genomfört förslaget på exakt samma sätt, och alldeles säkert är att jag inte låtit ansvaret för opinionsbildningen falla helt utanför den nya organisationen. En av de viktigaste förutsättningarna när vi började beredningsarbetet var att alla de uppgifter som kommittén och dess sekretariat hade ansvar för också fortsättningsvis skulle komma att fullföljas. Så har det tyvärr inte blivit när det gäller information och opinionsbildning. Vem vänder man sig till, när man vill få objektiva fakta i olika frågor? Utskottsmajoriteten säger att det är naturligt att den uppgiften övertas av departementet tillsammans med forskningsdelegationen och JämO — jämställdhetsministern sade nyss ungefär detsamma. Man kan också få information av SÖ, AMS och socialstyrelsen, heter det i betänkandet. Var och en som vet hur tidsödande det är att från många håll skaffa sig behövliga uppgifter förstår att detta är en försämring för alla som ute i samhället arbetar med jämställdhetsfrågorna. Vi behöver bara tänka på hur vi riksdagsledamöter skulle klara oss utan utredningstjänsten. Det är nödvändigt att information och opinionsbildning blir ett fastlagt ansvarsområde för något eller eventuellt några organ. Anita Gradin sade att det blir jämställdhetsombudsmannen som får det övergripande ansvaret. Jag hoppas att detta i så fall blir helt klarlagt. Jag är glad att den av så många uppskattade tidningen Jämsides, som började ges ut 1977 under min tid som ordförande i jämställdhetskommittén, nu kommer att återuppstå. Den fyllde ett behov. Men jag hoppas verkligen att den kommer att innehålla också annan information än, som det står i utskottsbetänkandet, den från regeringskansliet, jämställdhetsombudsmannen och forskningsdelegationen. Det händer intressanta saker också på andra håll som är värda att informera om. Jag har uppehållit mig mycket vid information och opinionsbildning, men detta är en mycket viktig fråga och faktiskt en förutsättning för att vi skall kunna gå vidare mot jämställdhet. Jämställdhetskommittén hade en stabil parlamentarisk förankring. Det visade sig vara bra i många sammanhang. Det gav styrka och stabilitet åt arbetet och innebar att alla de många förslag som lades fram av kommittén var väl förankrade i de olika partierna. Men även om jämställdhetskommittén har upphört som ett mer eller mindre permanent organ, så har ju behovet av att utreda olika frågor inte upphört. En av utgångspunkterna för det beredningsarbete jag tidigare redovisat var att vid behov i stället tillsätta parlamentariskt sammansatta arbetsgrupper eller utredningar, som skulle kunna lägga fram förslag i olika frågor. Den inställningen har uppenbarligen inte den socialdemokratiska regeringen. Anita Gradin har i dag nämnt två olika arbetsgrupper som hon har tillsatt: den ena skall arbeta med frågan om åtgärder för att förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden, och den andra med männens roll i jämställdhetsarbetet. Såvitt jag vet är ingen av dessa parlamentariskt sammansatt. Det är synd att regeringen och jämställdhetsministern inte vill ta vara på det intresse och de kunskaper som finns i de olika partierna, inte minst inom centern och folkpartiet. Så några ord om vård av barn i hemmet som merit vid anställning. Det är ganska fantastiskt att socialdemokraterna konsekvent vägrar att erkänna värdet av vård av barn i hemmet —i alla sammanhang. Här gäller det inte pengar, utan helt enkelt att erkänna att den tid som ägnas åt omsorgen om barn kan vara meriterande, även om omsorgen sker i hemmet. Rätten att tillgodoräkna sig barnavårdande år i hemmet som pensionsgrundande tid genomfördes av den icke-socialistiska regeringen mot socialdemokraternas önskan. Det var också under den tiden som bestämmelserna om att vård av egna barn får räknas som merit vid statlig anställning infördes. Nu har såväl meritutredningen som jämställdhetskommittén i betänkanden föreslagit en utvidgning av denna rätt, och vi väntar otåligt på förslag från regeringen med anledning av dessa betänkanden. Jag är medveten om att det är lättare att genomföra en sådan här reform på den offentliga arbetsmarknaden. Men att med den uppgivenhet som utskottsmajoriteten visar avstyrka centerns partimotion vittnar om att man inte är särskilt intresserad av att få en lösning till stånd. I betänkandet sägs: ”Det saknas enhetliga regler för hur olika kvalifikationer skall värderas eller vilken betydelse som skall tillmätas åberopade meriter för ett visst arbete.” Utskottsmajoriteten anser att det därmed saknas förutsättningar för att få till stånd den förändring som vi föreslår. Också socialdemokraterna borde inse att denna skulle leda till större rättvisa. Bara därför att en fråga är svår att lösa kan man ju inte nöja sig med att enbart konstatera detta och sedan sitta med armarna i kors utan att göra något. Här saknas tydligen den politiska viljan. Jag måste säga några ord också till Ingrid Hemmingsson, som citerade två olika uttalanden i betänkandet och påvisade det ologiska i utskottets skrivning. Jag hoppas att Ingrid Hemmingsson vill erkänna att i varje fall vi i centern i det avseendet är logiska — eftersom vi också har reserverat oss när det gäller den andra av dessa punkter. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 6.

Fru talman! Jag är väl medveten om att man behöver ta vara på de, som jämställdhetsministern uttryckte det, ljusglimtar som finns i det här arbetet. Jag har ofta sagt att även om vi ibland kan känna oss fyllda av misströstan över att utvecklingen går sakta, så händer dock det ena efter det andra. Vi skall inte bortse från det och får inte bli alltför defaitistiska inför utvecklingen. Det var heller inte avsikten med mitt inlägg. Men det är också farligt om vi tror att vi har nått målet. Det har vi inte, utan vi har långt dit, och vi behöver kämpa på. Sedan tog Anita Gradin upp frågan om jämställdhetsrådets sammansättning och menade att det inte bara är kvinnoorganisationerna som skall jobba med opinionsbildning utan att också de politiska partierna bör göra det och därför, såvitt jag förstår, bör vara med i jämställdhetsrådet. Jämställdhetsrådet fanns ju inte till bara för opinionsbildningens skull utan för ett ömsesidigt informationsutbyte och för att framföra synpunkter till regeringen på jämställdhetsarbetet. Genom att alla de politiska kvinnoorganisationerna var representerade fick man ju också partiernas synpunkter. Självfallet har partierna ett ansvar för jämställdhetsarbetet. Det är också därför som vi anser att de borde ha ett reellt inflytande i de utredningar som så småningom kommer att lägga fram förslag. Anita Gradin sade själv inledningsvis att hon tyckte det var glädjande att det finns ett så brett politiskt engagemang i jämställdhetsfrågorna, något som de många motionerna vittnar om. Då tycker jag att man borde ta vara på det engagemanget i de utredningar som tillsätts.

Fru talman! I Sverige förvärvsarbetar troligen en större del av den kvinnliga befolkningen än i något annat land. År 1982 förvärvsarbetade 76,8 20 av alla kvinnor i åldern 16-64 år. Motsvarande siffra för männen var närmare 87 90. Av de yngre kvinnorna — de som har barn under sju år — förvärvsarbetade över 80 90. För tio år sedan var den andelen drygt 53 96. Mot den bakgrunden kan man konstatera att kvinnorna i Sverige väl har hävdat sin rätt till ett eget förvärvsarbete. De har trots den långvariga lågkonjunktur som vi har befunnit oss i visat sig vara fast rotade på arbetsmarknaden — dvs. de kvinnor som redan har jobb har hållit sig kvar. Men svårigheterna för de unga flickorna att komma in på arbetsmarknaden i dag har visat sig vara betydligt större än för pojkarna. Om man nöjer sig med att bara se till siffror i statistiken skulle man kunna dra slutsatsen att jämställdheten i arbetslivet praktiskt taget är uppnådd. Nästan hälften — 46,6 96 — av arbetskraften år 1982 var kvinnor. Riktigt så ljus är dock inte verkligheten. Nästan hälften av kvinnorna arbetar deltid, och drygt 20 96 av de deltidsarbetande arbetar mindre än 20 timmar per vecka. Å andra sidan utförs större delen av det oavlönade arbetet i hemmen av kvinnor, både av de heltidsoch av de deltidsarbetande. Detta dubbla ansvar innebär att många kvinnor måste nöja sig med lägre löner, sämre befordringsmöjligheter, sämre pensionsförmåner och färre chanser till utbildning. Folkpartiet kämpade länge för att vi skulle få en lag som skulle leda till större jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden och som direkt skulle förbjuda varje form av diskriminering på grund av kön. Sedan 1980 har vi den lagen. Enligt både jämställdhetsombudsmannen och ansvarigt statsråd har den lagen i stort sett visat sig fungera väl. Efter tre års tillämpning kan vi konstatera att den har gjort stor nytta när det gäller att motverka könsdiskriminering. På några punkter har jämställdhetsombudsmannen stött på hinder i sin verksamhet. Det gäller t.ex. möjligheten att komma åt könsdiskriminering vid anställningar inom den privata sektorn. Folkpartiet har i sin partimotion 1982/83:683 om jämställdheten föreslagit att det liksom i Norge skall tas in en regel i lagen som gör det möjligt för en person som sökt ett jobb och inte fått det att ta del av uppgifter om den medsökandes kvalifikationer — dvs. den som har fått jobbet. På det sättet skulle man kunna få visshet om huruvida misstanken om att ha blivit förbigången på grund av sitt kön varit riktig eller inte. Utskottet har ställt sig positivt till förslaget men hänvisar till den pågående beredningen i regeringskansliet av en skrivelse från JämO som bl.a. tar upp den här frågan. Ingrid Hemmingsson verifierade i debatten att moderaterna vänder sig mot den positiva ton som utskottet håller i den här delen av betänkandet. Moderaterna befarar byråkratisering. I sin reservation talar moderaterna allmänt om att vi inte har kommit så långt. Ingrid Hemmingsson sade f. ö. att det är fel att ägna sig åt bortförklaringar och att det inte löser några problem. Så långt är det riktigt. Jag kan hålla med om att det inte finns något att invända mot i större delen av den analys som Ingrid Hemmingsson gör. Däremot menar jag att moderaterna drar fel slutsats när de så ensidigt vill avhålla sig från särskilda insatser som direkt skall kunna stärka just jämställdheten. Nu tror jag att detta inte bara är en kamp för kvinnor, utan jag tror att det är en fråga som alla måste ställa upp för — även männen. Men jag tror att vi också måste skaffa oss instrument för att rent praktiskt komma vidare för att denna spännvidd mellan teori och praktik som Ingrid Hemmingsson talar om inte skall uppstå, eller, i den mån den förekommer, förvärras. Moderaterna har i sin reservation prioriterat andra intressen än just jämställdheten. Vi har i vår motion ytterligare två förslag till ändring av lagen. Det ena gäller preskriptionstiden för att väcka talan i jämställdhetsmål. Vi menar i likhet med JämO att den tid som står till ombudsmannens förfogande i sådana här ärenden ibland visat sig vara för kort. Arbetsmarknadsdomstolen, som skall döma i mål som rör jämställdheten på arbetsmarknaden, har f. n. en kvinna av totalt 22 ledamöter. SAF, kommunoch landstingsförbunden och LO har inte någon kvinnlig representant bland sammanlagt 40 ledamöter och ersättare. Utskottet framhåller därför vikten av att deltagande ledamöter — oavsett kön — skall ha goda kunskaper om jämställdhetsfrågor. Det är en riktig tanke. Utskottet har i de frågor som folkpartiet aktualiserat inte på någon punkt ställt sig avvisande till våra förslag om ändringar i lagen men hänvisat till det arbete i regeringskansliet som pågår. Jag har därför på dessa punkter inte reserverat mig i utskottet utan tar det som självklart att man i regeringskansliet kommer att ta stor hänsyn till vad som framförts i utskottsbetänkandet. Statsrådet Anita Gradin målade i hög grad i ljusa färger i fråga om det aktiva jämställdhetsarbete som pågår. Delvis är det en riktig beskrivning. Men vi har bl.a. från mittenpartierna i utskottet polemiserat mot utskottsmajoriteten när den påstått att den nya organisationen har inneburit en avsevärd effektivisering när det gäller regeringens arbete med jämställdhetsfrågorna. Vi har i reservation 4 pekat på att den nya jämställdhetsorganisationen enligt vår mening närmast inneburit en försvagning. Folkpartiets motion i övrigt tar upp andra viktiga aspekter på jämställdhetsarbetet. Jag vill här beröra ett par ytterligare avsnitt. Fler kvinnor måste rekryteras till chefsposter inom ledande företag och offentlig förvaltning. På statens område kan regeringen själv vidta åtgärder. Men vi menar att regeringen också bör initiera överläggningar med de större företagen. Utskottet delar vår uppfattning om värdet av fler kvinnor på chefsbefattningar och anvisar den möjlighet som JämO har att med stöd av lagen ta upp sådana överläggningar. Till detta kan också sägas att chefsrekrytering ofta sker på informella vägar genom rekommendationer. De manliga cheferna är ofta omedvetna om att de kanske har fördomar mot att befordra kvinnor till ledande ställning. Sådana fördomar bör bearbetas. Det är bl.a. av det skälet viktigt att jämställdhetsfrågor tas upp vid all chefsutbildning. Nära detta område ligger också problemet med den fåtaliga kvinnorepresentationen i styrelserna för statliga myndigheter och affärsverk, liksom i av regeringen tillsatta kommittéer. Utskottet hänvisar här till att regeringen uppmanar organisationer, politiska partier m.fl. att vid nominering av personer till uppdrag av den här arten föreslå två namn — en man och en kvinna. Härigenom ökas möjligheten att få en bättre balanserad sammansättning av en styrelse eller kommitté utan att kravet på lämplighet för uppdraget för den skull behöver eftersättas. Visserligen kan det sägas att systemet hittills inte varit särskilt framgångsrikt. Jag kan ta ett exempel. AMS, som har ansvaret inte bara för mäns arbetsmarknad utan också för den nära halva andel som består av kvinnor, har en sammansättning av tolv män och en kvinna. Trots likartade förhållanden på de flesta områden vill moderaterna i utskottet i en reservation att utskottet skall avvisa ”den ordning som säger att en organisation skall uppmanas att nominera två kandidater — en kvinna och en man — — -", Detta mycket milda påpekande uppfattas av m-reservanterna m ”ett hot mot organisationernas suveräna rätt att själva besluta om sina företrädare”. Om inga förändringar sker på det här området finns det skäl att fundera på om vi inte måste bli lika ”suveräna” som t.ex. norrmännen och helt enkelt förordna att det skall nomineras både en kvinna och en man till statliga uppdrag. En utomordentligt viktig reform genomfördes när vi beslöt att omvandla moderskapsledigheten till föräldraledighet med lika rätt för båda föräldrarna att utnyttja föräldraledigheten. Tyvärr har utskottet måst konstatera att fädernas utnyttjande av föräldraledigheten fortfarande ligger på en låg nivå. År 1982 var det endast 8 96 av fäderna som uppbar föräldrapenning i samband med barnets födelse och 23 76 som använde den särskilda föräldrapenningen. Därtill hade papporna i genomsnitt mycket färre dagar föräldraledigt. Föräldraförsäkringen ger pappor och barn en chans att tidigt bygga upp en gemenskap. Den kontakten är viktig för barnen, inte minst i ett samhälle där småbarnspapporna har den genomsnittligt längsta arbetstiden av alla grupper. Det är viktigt också för männen. Detta omvittnas inte minst av de män som utnyttjat föräldraledigheten. En jämnare fördelning av föräldraledigheten skulle också stärka småbarnsmammornas ställning på arbetsmarknaden — viktigt inte minst nu när arbetslösheten tenderar att drabba framför allt de unga kvinnorna mer än männen. Vi har i vår motion bl.a. föreslagit en kampanj i syfte att stimulera papporna att utnyttja föräldraledigheten. Utskottet tycker liksom vi motionärer att det är viktigt att fler män utnyttjar den, men utskottet menar att formerna för attitydpåverkan bör avgöras av de organ som har särskilt ansvar härför. Det är bara att hoppas att vederbörande organ läser och begrundar arbetsmarknadsutskottets betänkande 6 om jämställdhetsfrågor. Till sist: I motion 2052 föreslås återinförande av en parlamentariskt sammansatt jämställdhetskommitté. I den frågan har vi gemensamt med centerpartiet i en reservation avstyrkt motionen. Vi menar att det fanns skäl ur effektivitetssynpunkt att göra en uppdelning av jämställdhetskommittens verksamhet på andra organ. Men vi kan samtidigt konstatera att det finns brister i den nuvarande organisationen. Det finns inte längre ett forum för en bred politisk förankring i dessa frågor, och opinionsbildningen har inte längre samma framträdande roll. Vi saknar tidskriften Jämsides, som kontinuerligt gav oss viktig opinionsbildande information på jämställdhetsområdet. En stor del av jämställdhetsarbetet går ut på att förändra attityder och få bort fördomar om vad som passar sig för män och kvinnor. Vi måste förstå och kartlägga alla osynliga hinder som finns både hos oss själva och hos omvärlden. Några måste gå i spetsen och kräva reformer som i sin tur kommer att påverka attityderna och leda till nya reformer. Det krävs alltså ett växelspel mellan attitydpåverkan och praktiska reformer. Det har varit folkpartiets vägledning när det gäller jämställdhetsarbetet. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna 4 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Elver Jonsson sitter envist fast i sitt tänkande att man måste administrera fram jämställdheten. Men vi har ju konstaterat här i dag att vi inte har kommit så långt. Vad beror det på? Ja, det beror inte på att vi har för litet av lagar och regleringar — det är jag helt övertygad om. Det beror i stället på att vi här i kammaren och på andra håll talar om hur vi skall ha det med den här debatten — debatten förs ju inte på den nivå där den hör hemma. Vi har inte kommit ner till alla de människor som det gäller, i hemmen, i skolorna, i ungdomsorganisationerna osv. Jag frågar Elver Jonsson: Hur skall vi undvika att debatten förs ovanför människors huvuden? Debatten måste ju föras på den nivå där den ger effekt. Det spelar ingen roll hur mycket vi lagstiftar, när inte människorna tror på våra uppmaningar och direktiv. Det är självfallet mycket lättare att stå här i kammaren och tala om allt som skall uträttas på centralt håll. Vi vill juinte tala om verkligheten, eftersom den är besvärlig. Därför måste vi se på detta med teori och praktik. Jag vill alltså fråga Elver Jonsson: Hur skall vi få ner den här debatten där den hör hemma? Hur skall vi kunna undvika att den förs ovanför människors huvuden?
Fru talman! Jag försökte säga i mitt inledningsanförande att när det gäller opinionspåverkan och attityder tror jag inte det råder några delade meningar — det måste ske en bearbetning här. Det är inte på denna punkt som vi skiljer OSS. Ingrid Hemmingsson säger att det är lättare att stå här i kammaren och tala än att gå ut i det praktiska, verkliga livet. Men det är ingen som har påstått något annat, utan vad diskussionen gäller är om vi vill konkret ta tag i det som kan behövas, för att vi skall komma vidare. Det behövs ju både praktik och teori. Och kalla gärna just det teori som hör till den lagstiftning som vi har infört. Tänk bort t.ex. jämställdhetslagen — var hade vi då varit? Om man skulle dra ut det resonemang som Ingrid Hemmingsson för skulle vi förmodligen inte haft någon jämställdhetslag, för visst innebär den bitar av byråkrati. Men jag tror att den har gett en chans i arbetslivet för väldigt många kvinnor. Vi har inte kommit så långt som vi hade önskat, och vi är inte färdiga. Men jag tror att det är mycket farligt att tala om att redan nu börja på att rasera eller —för att använda Ingrid Hemmingssons uttryckssätt — ”avbyråkratisera” på vitala punkter där det ännu återstår mycket att göra.
Fru talman! Det kan aldrig vara farligt att avbyråkratisera en sådan här fråga, som handlar om hur vi människor skall leva tillsammans i samhället. Men vad Elver Jonsson vill är att införa mera av regler och byråkrati. Elver Jonsson säger nämligen att moderaterna prioriterar annat än jämställdhet när vi talar om att man måste gå till grunden med detta arbete.
Fru talman! Jag tror nog Ingrid Hemmingsson blir svaret skyldig, om hon avser att försöka beskriva på vilket sätt moderaterna har gått till grunden med det som de säger sig vilja verka för. Jag menar att byråkratins framtida tillväxt inte har något samband med om lagstiftningen saknar vissa av de instrument som vi har förespråkat eller inte. Det må vara Ingrid Hemmingsson obetaget att tycka att jag inte är något särskilt gott vittne i den här frågan. Låt mig bara säga att det som vi från folkpartiets sida försökt föra fram är baserat på jämställdhetsombudsmannens egen erfarenhet. Jag skulle inte vilja påstå att den är skild från verkligheten!

Fru talman! Med hänvisning till statsrådet Anita Gradins anförande avser jag att begränsa mitt inlägg till utskottets behandling av motionerna och de särskilda reservationer som lämnats i anslutning därtill. Utskottet konstaterar att på det statliga området detta krav till vissa delar redan är tillgodosett genom en särskild förordning. På det privata området är möjligheterna att tillgodose kravet nu begränsade. Här saknas enhetliga regler. En viss möjlighet finns genom jämställdhetslagens förbud mot könsdiskriminering. Arbetsgivarna på den privata arbetsmarknaden har —-i motsats till vad som råder på den offentliga arbetsmarknaden — både rättsligt och faktiskt en principiell frihet att anställa efter eget gottfinnande. Enligt utskottets mening saknas på grund härav förutsättningar att genomföra de krav som ställs i motionen, om man syftar till att nå något reellt resultat med förslaget i denna. Motionen bör därför inte föranleda någon åtgärd. När det gäller att utse kvinnor i statliga kommittéer råder såvitt jag kan se olika uppfattningar mellan moderaterna, centern och folkpartiet. Moderaterna avvisar den ordning som säger att en organisation skall uppmanas att nominera två kandidater. Centern och folkpartiet vill behålla denna ordning. Utskottet konstaterar att den s.k. jämställdhetsförordningen på det statliga området innehåller krav på att myndighet skall anstränga sig för att kunna välja mellan personer av båda könen vid utseende av representation i statliga kommittéer etc. Samtidigt är utskottet medvetet om att förslag på ledamöter från organisationer, politiska partier och andra organ inte omfattas av jämställdhetsförordningen. Utskottet delar motionärernas uppfattning att man skall verka för en bredare könsmässig representation i statliga kommittéer m.m. Utskottet tar för givet att detta också kommer att tillämpas, varför något uttalande från riksdagen inte behöver göras. I samband med regeringsskiftet beslutade regeringen om en ny organisation för jämställdhetsarbetet, vilket innebär att man bl.a. avvecklade den parlamentariskt sammansatta jämställdhetskommittén. Därmed ställdes jämställdhetsfrågorna direkt under regeringen på samma sätt som under den tidigare socialdemokratiska regeringen. Samtidigt utvidgades jämställdhetsrådet med representation inte bara från kvinnoorganisationerna utan även från de politiska partierna, arbetsmarknadens parter och folkrörelserna. En delegation för jämställdhetsforskning har också tillskapats, där de politiska partierna är representerade. Utskottsmajoriteten finner att med den organisationen har jämställdhetsarbetet effektiviserats samtidigt som den utvidgade sammansättningen av jämställdhetsrådet innebär en bredare förankring. Utskottsmajoriteten anser därmed att kravet på parlamentariskt inflytande är väl tillgodosett. Utskottsmajoriteten kan inte heller finna att opinionsbildningen på jämställdhetsområdet med den nya organisationen skulle ha försvagats. Den klara ansvarsuppdelningen mellan regeringen och riksdagen och den vidgade representationen i jämställdhetsrådet kommer snarare att förbättra opinionsbildningen i jämställdhetsfrågor, något som både motionären och utskottet finner vara angeläget. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 6 om jämställdhetsfrågor och avslag på samtliga motioner i anslutning härtill.
Fru talman! De frågor som Gustav Persson nu tog upp har jag tidigare varit inne på i viss polemik mot jämställdhetsministern. Jag skall därför fatta mig mycket kort. Gustav Persson säger att kravet på parlamentariskt inflytande har blivit väl tillgodosett. Jag kan inte på något sätt dela den uppfattningen. Kravet på parlamentariskt inflytande har inte blivit tillgodosett genom att partierna har placerats i jämställdhetsrådet — rådet är inget organ för politiskt inflytande på förslag och beslut. Det är i de utredningar som har att förutsättningslöst utreda frågor och lägga fram förslag till regeringen som man kan utöva inflytande — och det inflytandet har undandragits de övriga politiska partierna, vilket jag beklagar.
Fru talman! Vi har hört att de borgerliga partierna har olika uppfattningar i jämställdhetsfrågorna. Jag kan hänvisa till Elver Jonsson, som säger att moderaterna prioriterar andra intressen än jämställdhetsfrågor. Vi har kunnat konstatera det när det gäller jämställdhetslagen och frågan om representation i de statliga kommittéerna. Det var helt naturligt att de borgerliga, när de hade regeringsmakten, valde en parlamentariskt sammansatt kommitté. För socialdemokraterna framstår det hela som helt annorlunda. Jag anser att regeringen på olika områden skall lägga fram förslag till riksdagen precis som den gör på de arbetsmarknadspolitiska, näringspolitiska, ekonomiska områdena osv. Sedan bör frågorna behandlas i riksdagen. Jämställdhetsfrågorna är så pass stora — de gäller halva befolkningen — att de politiska partierna många gånger förordar olika lösningar. Villkoren för kvinnor i det här landet är mycket olika. De som har bra utbildning har helt andra möjligheter att skapa jämställdhet än de kvinnor som har fått begränsad utbildning. Det är därför helt naturligt att de politiska partierna skiljer sig åt på de områdena och att en socialdemokratisk regering väljer att driva jämställdhetsfrågorna i regeringen.
Fru talman! Den regering jag själv tillhörde — en icke-socialistisk regering — valde också att driva jämställdhetsfrågorna i regeringen. Det hindrade inte att vi ville ge alla partier möjlighet att på ett tidigt stadium ge uttryck för sina åsikter i frågorna. Det är så utredningsväsendet har fungerat i många år. Det är först nu som den socialdemokratiska regeringen väljer att utesluta övriga partier ur utredningsarbetet. Det är mycket allvarligt att man väljer den vägen. Det är allvarligt i alla frågor men speciellt i denna — eftersom det här, precis som jämställdhetsministern sade, finns ett mycket starkt engagemang från olika partier och en stark vilja att medverka i arbetet. Regeringen lägger självfallet fram vilka förslag den vill med anledning av det utredningsarbete som bedrivs — det är varje regering obetaget.
Fru talman! Vi menar att just den bredare representation som jämställdhetsrådet fått ger möjligheter att diskutera och påverka. Vi har ju breddat representationen med både de politiska partierna och arbetsmarknadens parter. Dessutom har vi i kommittén för jämställdhetsforskning också tagit med de politiska partierna. Vi menar att vi därigenom har breddat representationen, så att man kan vara med och påverka och göra sin röst hörd.

Fru talman! I motion nr 2052 tar Ann-Cathrine Haglund och jag upp frågan om Ååterinrättande av en parlamentariskt sammansatt jämställdhetskommitté. 1983 avvecklades jämställdhetskommittén och en ny form för jämställdhetsarbetet inrättades, nämligen ett särskilt sekretariat inom arbetsmarknadsdepartementet samt ett råd, bestående av representanter för de politiska partierna, arbetsmarknadens parter och folkrörelserna. Utskottet menar att den nya organisationen inneburit en effektivisering av jämställdhetsarbetet. Det finns också en forskningsdelegation. Även om vi uttrycker oss olika i de båda nämnda motionerna är det samma motiv för dem, nämligen en önskan att förbättra opinionsbildningen. Så som jämställdhetsarbetet nu fungerar når budskapet inte ut till människorna, trots påståendet om bred förankring. Jämställdhetsrådet är inte ett ”arbetande råd” utan en testgrupp, bestående av 45 personer, ordinarie och ersättare inkluderade. Vid de sammankomster som hittills hållits har organisationsrepresentanterna presenterat sig själva och sina ”förväntningar” på jämställdhetsarbetet. Man har också från sekretariatet och ansvarig minister talat om vad man har tänkt åstadkomma. De två dagar som rådet ägnade rapporterna Om svenska män och Jämställd idrott kan jag kommentera genom att säga att båda de rapporterna initierades och till nästan 100 20 genomfördes av den tidigare jämställdhetskommittén. Jämför man detta års arbete i sekretariat och råd med ett års arbete i jämställdhetskommittén, så är skillnaden enorm vad beträffar produktion och, vågar jag påstå, resultat. Visserligen är den nuvarande organisationen ny och bör ges viss inkörningsrespit, men ändå. Verksamhetsåret 1981/82 genomförde kommittén informationskampanjer och möten inom skolan — på lågoch mellanstadiet — till ett antal av 19 plus temaveckor. I högstadium och gymnasium genomfördes 19 aktiviteter samt temavecka och konferenser på tre platser. Kommittén överlämnade i mars 1982 betänkandet Förvärvsarbete och föräldraskap som är en uppföljning och fortsättning på undersökningen om De hemarbetande kvinnornas situation, som avlämnades 1979. Jämställdhetskommittén avgav en rad yttranden med anledning av förslag och utredningar och har genomfört många utbildningsprojekt för bl.a. lärare och skolledare. Frågan om forskning och jämställdhet utreddes, och det betänkandet avlämnades hösten 1982, ett idrottsprojekt tillsammans med Sveriges Riksidrottsförbund, Gästriklands Idrottsförening och Gävle kommun genomfördes, varvid också en utställning iordningställdes och spreds till olika idrottsföreningar, skolor och kommuner; vidare gav man ut en broschyr En undersökning om mäns inställning till jämställdhet gjordes — den har tidigare nämnts. Den färdigställdes efter kommitténs upplösning men initierades av kommittén. En rad konferenser och möten hölls. — Allt detta skedde under ett verksamhetsår. Det är ett faktum att partirepresentanterna i kommittén var starkt pådrivande vad gäller aktiviteter och opinionsbildning. Genom de aktiviteter som genomfördes nådde man stora grupper av människor, både unga och gamla. De förslag som togs fram i kommitténs betänkanden var förankrade hos de politiska partierna, som därigenom också påtog sig en viktig påverkande uppgift och ett ansvar. Kommittén var även ett naturligt centrum för information. Nu splittras informationsarbetet upp på många olika instanser. Det är förvirrande och ineffektivt. Särskilt för allmänheten måste den nya ordningen härvidlag innebära en sämre service. Kommittén hade en tidskrift, Jämsides, som fick stor spridning. Den finns inte längre. Kommittén framställde dessutom mycket annat informationsmaterial. Också i pressen följdes med stort intresse vad som tilldrog sig i kommittén. Nu är det tyvärr knappast någon debatt alls. Det är glädjande att delar av de informationsuppgifter som tidigare ålåg kommittén nu, vilket statsrådet Gradin uppgav för en stund sedan, blivit ett ansvar för JämO:s sekreterare. Det betyder emellertid att statsrådet Gradin erkänner att ett tomrum uppstod efter nedläggningen av kommittén och upphörandet av dess informationsarbete. Attitydpåverkan och opinionsbildning, som för dagen är de viktigaste jämställdhetsuppgifterna, behöver politisk förankring, inte bara den, som man påstår, breda förankring i form av en testgrupp på 45 personer som sammanträder en gång i kvartalet. Det behövs aktiv medverkan från politikerna, det behövs idéer och initiativ från politikerna, och då måste man ges möjligheter härvidlag som politiker. Nuvarande organisation är för passiv, för stor och för otymplig. Det hör till saken att ett jämställdhetsråd fanns också tidigare, om än med en snävare sammansättning. Självfallet bedriver de organisationer som finns och fanns i rådet ett eget opinionsarbete. Därvidlag har ingen förändring skett. Det opinionsarbetet bedrev man även tidigare. Skillnaden är att uppslag och idéer till utredningar och kampanjer nu initieras från ett sekretariat och inte så mycket i tankeutbytet mellan politiker från olika partier. Förankringen av förändringsidéer och förslag under pågående arbete behövs. Det är både svårare och ger sämre resultat att försöka åstadkomma detta i efterhand. Den kvinnliga andelen politiker är viktig för samhällsarbetet. Den andelen påverkas av hur jämställdhetsarbetet utvecklas och av det gehör som 'de politiska representanterna får inom de egna leden och hos allmänheten: Eftersom detta i sin tur är beroende av hur delaktig och hur kunnig resp. Politiker är, vill jag påstå att förutsättningen för framgång i jämställdhetsar betet och därmed för ett bra samhällsarbete är att politiker från alla partier finns representerade i och är delaktiga av det direkta jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsarbetet är inte någon politisk stridsfråga, även om uppfattningarna om lämpliga metoder för att förändra kan skilja sig mellan partierna. Den politiska oppositionens kunskaper måste tas till vara bättre. Samtliga partiers engagemang är av betydelse för effektiviteten i opinionsarbetet. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationer som är fogade till detta betänkande.

Fru talman! Anita Gradin förutsätter att jag inte vill ha jämställdhetsarbetet centralstyrt. Nej, det vill jag inte, och det var det inte tidigare, men vad det nu har blivit är just centralstyrt. Att man har en organisation som till sin hjälp har tjänstemän i departementet hade ju inte behövt hindra att man fortsatt kommittéarbetet. Som det nu är, har socialdemokraterna valt att driva de här frågorna direkt i regeringen. Det betyder alltså att man på beredningsstadiet inte lyssnar på de andra politiska partiernas representanter. Och det betyder, Anita Gradin, att folkets valda ombud inte får påverka de här viktiga frågorna på beredningsstadiet. Det kallar jag för centralstyrt.

Det som Anita Gradin säger nu bekräftar bara att jag har rätt. Förslag från regeringen får vi tillfälle att diskutera i denna enorma testgrupp. Det gör att det är praktiskt ogenomförbart att påverka utformningen av förslagen. Det är en helt annan sak att bygga upp ett förslag, som sedan föreläggs en rad remissinstanser och som regeringen därefter har tillfälle att utforma annorlunda. Nej, Anita Gradin, arbetet har blivit mycket mer centralstyrt.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet tar i sitt betänkande nr 7 upp en rad enskilda motioner som rör arbetslöshetsförsäkringen. I maj 1978 presenterade den s.k. ALF-utredningen sitt förslag till en allmän arbetslöshetsförsäkring. Detta har på grund av de kostnader det skulle leda till inte genomförts, bortsett från en del smärre förändringar. Vi har sedan dess fått en helt ny situation på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är högre än någonsin trots de gigantiska belopp som anslås för att hålla nere siffrorna. Floran av sysselsättningspolitiska åtgärder byggs ut och antalet personer som sysselsätts i tillfälliga, konstruerade arbeten blir allt högre. Det finns en uppenbar fara för att dessa konstruerade arbeten konkurrerar ut varaktiga, produktiva arbeten, som kan bära sina egna kostnader och bidra till vår ekonomiska tillväxt. Vi har fått nya fenomen på arbetsmarknaden. Allt fler går arbetslösa så länge att de blir utförsäkrade från arbetslöshetskassorna. De blir beroende av socialbidrag, vilket medför svåra belastningar på kommunernas ekonomi. Möjligheter till förtidspension av arbetsmarknadsskäl i kombination med en inledande period av arbetslöshet utnyttjas i ökande utsträckning för att kringgå turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Förfarandet innebär en belastning på arbetslöshetsförsäkringen, men också på de allmänna pensionsförsäkringarna. För att klara sin egen försörjning börjar många människor driva egna företag på heleller deltid, någonting som är önskvärt och uppmuntras på många sätt. Reglerna i arbetslöshetsförsäkringen är dock inte anpassade för de olika situationer som kan uppstå för småföretagare. Ett annat oroande tecken är de undersökningar som utförts av Metallindustriarbetareförbundet i Södertälje resp. Göteborg och som visar att unga människor slutar fasta anställningar på egen begäran för att i stället uppbära arbetslöshetsförsäkring. Utan att lägga några moraliska aspekter på detta tror jag att alla kan vara överens om att det är ett oroande symptom. Arbetslöshetsersättningarna har nu en omfattning som är skrämmande. Hittills i år har betalats ut drygt 5 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning och kontakt arbetsmarknadsstöd. För arbetslöshetsersättningen innebär detta en ökning med 39 26 sedan förra året och för KAS en ökning med 59 9. Orsaken står givetvis att finna i ett högre antal arbetslösa, men också i den kraftiga höjning av ersättningens storlek, dagpenningen, som genomfördes som ett resultat av regeringens löftesproposition för ett år sedan. Dagpenningen från arbetslöshetsförsäkringen höjdes till 280 kr. och dagpenningen från KAS till 100 kr., från dåvarande 230 resp. 80 kr. När riksdagen våren 1982 beslutade om nya statsbidragsregler för arbetslöshetsförsäkringen, vilka innebar att kassorna via fonder och medlemsavgifter skulle ta på sig en ökad andel av kostnaderna för verksamheten samtidigt som bidragsreglerna förenklades, var det i medvetande om att medlemsavgifterna under en lång tid fått allt mindre betydelse som finansieringskälla för arbetslöshetsförsäkringen. Kassorna finansierar endast 10 96 av utbetalningarna. Resterande 90 926 betalas via statskassan och består till en större del av inkomster från arbetsmarknadsavgiften som debiteras arbetsgivarna. Den uppgår nu till 1,3 9e. Avgifterna till arbetslöshetskassorna har sedan mitten av 1970-talet i realt penningvärde sjunkit kraftigt och är därtill avdragsgilla vid taxeringen. De är nu att betrakta som närmast symboliska. I samband med fjolårets diskussioner tog upplysningstjänsten fram information om arbetslöshetsförsäkringens andel av medlemsavgifterna till de fackliga organisationerna. Normalt ingår ju avgiften till arbetslöshetsförsäkringen som en del av den totala avgiften till facket. tareförbundet var 8,7 90, Kommunalarbetareförbundet 17,4 26, Metall 8,9 Zo, Statsanställdas Förbund 4,3 26, Industritjänstemannaförbundet 10,0 96. I kronor och ören motsvarade detta mellan 3:50 och 10 kr. per månad. Det finns ingen anledning tro att relationerna märkbart har förändrats under det år som gått. I så fall torde arbetslöshetsförsäkringens andel av medlemsavgiften snarast ha blivit ännu lägre. Utvecklingen visar att riksdagens beslut var väl motiverat och att det var olyckligt att det upphävdes av den nya riksdagsmajoriteten. Arbetslöshet innebär i sig många gånger personliga tragedier för de drabbade. Vi talar mycket om de problem arbetslösheten innebär för de unga människor som ännu inte har fått fast fot på arbetsmarknaden. Mera sällan talar vi om de problem som arbetslösheten förorsakar äldre och medelålders arbetare och tjänstemän. Dessa har i regel en familj att tänka på. De är fast etablerade på sin hemort, ofta har de ett eget hus. Till den psykiska belastning som arbetslösheten innebär kommer då också ekonomiska bekymmer vid långvarig arbetslöshet och utförsäkring. Många äldre känner en moralisk förpliktelse att vid strukturförändringar acceptera en period av arbetslöshet som övergår i förtidspension. Detta sker i samförstånd mellan företag och facklig organisation. Syftet är att företaget vid en omstrukturering skall kunna få en sådan personalsammansättning att det får optimala möjligheter att överleva. Detta visar hur ihåliga turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd är. Men det visar också att skyddet vid arbetslöshet fungerar dåligt. Detta är inga enkla frågor. En utvidgad rätt till förtidspensionering är inte heller någon bra utväg med tanke på den bekymmersamma utvecklingen av pensionssystemen. Det svenska samhället står inför en omfattande strukturomvandling. Industriproduktionen måste öka och den offentliga sektorn minska. Ny teknik kommer att tas i anspråk i ökande utsträckning. De nya arbetstillfällena kommer att finnas inom den privata tjänsteoch servicesektorn. Detta innebär en omställningsprocess som kan bli besvärlig för många människor. Den del av den sociala tryggheten som arbetslöshetsförsäkringen utgör måste i det läget fås att fungera bättre än den gör i dag. I de motioner som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande tas det upp en rad av de problem som jag har berört. Mot den bakgrund som jag har skisserat anser vi moderater att det inte är meningsfullt att var för sig behandla olika delar av hela detta problemkomplex. De behöver lösas i ett sammanhang och med beaktande av hela kostnadsbilden. Vi föreslår därför att regeringen får i uppdrag att göra en samlad översyn av arbetslöshetsförsäkringen med anledning av den nya situation som råder på arbetsmarknaden, jämfört med den som rådde då ALF-utredningen lade fram sitt betänkande. Då bör också en ökad avgiftsfinansiering övervägas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det utförs på olika områden mycket obetalt arbete som inte räknas in i produktionen. Eftersom det arbetet inte värderas i reala pengar har det låg status. I mycket stor utsträckning utförs arbetet av kvinnor. Under senare tid har vi alltmer börjat få upp ögonen för att allt arbete inte är lönearbete. Den som på ett daghem arbetar med att vårda barn får lön och sociala förmåner som är knutna till lönen. Om vederbörande skulle bli arbetslös, utgår arbetslöshetsersättning eller KAS. Vårdar däremot någon egna barn i hemmet en längre tid anses hon — det är nästan alltid en kvinna — inte ha arbetat under minst fem månader den dag när hon av olika skäl söker sig ut på arbetsmarknaden och då finner att hon inte omedelbart kan få något arbete. Mycket ofta råkar hon i en sådan situation. Kanske har hon på grund av skilsmässa blivit ensam förälder. Inom folkpartiet menar vi att det här är en orättvisa, som mycket ofta drabbar en svag grupp i samhället. Vi beklagar att utskottet inte ens i princip har velat ställa sig bakom förslaget att vård av egna barn i hemmet skall räknas som fullvärdigt arbete och kunna tillgodoräknas som kvalifikationstid för KAS. Herr talman! Jag ber att med detta korta inlägg få yrka bifall till reservation 2, undertecknad av tredje vice talman Karl Erik Eriksson.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att argumentera för reservationerna 3, 4 och 5 av Lars-Ove Hagberg, som är fogade till det betänkande vi nu behandlar. Reservation 3 berör problem som hänger samman med värnplikten. De ungdomar som fullgör sin värnpliktstjänstgöring får i dag tillgodoräkna sig två av de minst fem månaders förvärvsarbete som krävs för att arbetsvillkoret för KAS skall vara uppfyllt. Värnpliktstjänstgöringen tar dock i anspråk avsevärt längre tid än två månader. Med hänsyn till detta och till att fullgörande av värnplikten är en form av samhällstjänst, menar vi att samtliga tjänstgöringsmånader bör få tillgodoräknas vid ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd. Reservation 4 anknyter till en socialdemokratisk motion som berör villkoren för arbetslöshetsersättning eller kontant arbetsmarknadsstöd. Rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller kontant arbetsmarknadsstöd förutsätter att sökanden står till arbetsmarknadens förfogande, dvs. i princip är oförhindrad att ta ett erbjudet arbete, såvida man inte anmält giltigt hinder.

Men om man saknar daghemsplats eller annan form av barntillsyn räknas detta enligt praxis inte som giltigt hinder att avvisa ett erbjudet, lämpligt arbete. Den som på grund av arbetslöshet inte har daghemsplats kan hamna i den onda cirkeln att ibland ha erbjudande om jobb men inte barntillsyn och ibland ha barntillsyn men inte jobb. Framför allt är det kvinnor som drabbas av den rådande ordningen. När de blir arbetslösa får de inte längre ha kvar barnen i den kommunala barnomsorgen. Därmed anses de inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande, och med hänvisning till detta avstängs de från rätten till arbetslöshetsersättning. Detta är djupt otillfredsställande, inte bara från sociala synpunkter utan också från jämställdhetssynpunkt. I remissyttrandena över den aktuella motionen hävdas att detta är en fråga som skall lösas genom en utbyggnad av barnomsorgen, eller i varje fall genom särskilda anordningar inom barnomsorgens ram. Man säger alltså att detta är en barnomsorgsfråga och inte en arbetsmarknadspolitisk fråga. Det argumentet används även av utskottsmajoriteten för att yrka avslag på den aktuella motionen. Detta låter sig sägas, men det löser inte de aktuella problemen på något sätt. De kommer att kvarstå tills barnomsorgen har byggts ut på ett tillfredsställande sätt. De socialdemokratiska motionärerna drar därför en alldeles riktig slutsats när de kräver att tills barnomsorgen är fullt utbyggd måste man godta att arbetslöshetsersättning utgår till arbetssökande som inte har barntillsynen ordnad men i övrigt uppfyller ersättningsvillkoren. Den förutvarande jämställdhetskommittén uttalade sig i betänkandet Förvärvsarbete och föräldraskap för en lösning efter de linjer som dragits upp i motionen. Kommittén tänkte sig fortsätta övervägandena i ersättningsfrågan med parlamentarisk medverkan. Betänkandet avgavs i början av år 1982, men någon åtgärd har inte vidtagits från regeringens sida för att föra frågan till en lösning. Som ett resultat av regeringens åtstramningspolitik kan kraftiga försämringar noteras inom den kommunala barntillsynen, dvs. just det område där utskottet hävdar att frågan bör lösas. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer. Avslutningsvis tänker jag något kommentera den moderata reservation som var fogad till betänkandet. I denna reservation framskymtar moderata samlingspartiets oemotståndliga behov av att läxa upp den svenska arbetarklassen för total brist på solidaritetstänkande. Enligt moderaterna borde de svenska arbetarna för det första ”visa solidaritet med sina arbetslösa kamrater genom att ta på sig en något höjd avgift till sina arbetslöshetskassor”. För det andra borde den svenska arbetarklassen visa solidaritet med staten genom att förstå att det ”av statsfinanisella skäl var nödvändigt att hejda den kraftiga ökningen av statsbidragen till arbetslöshetskassorna”. För det tredje borde den svenska arbetarklassen visa solidaritet med arbetsgivarna i allmänhet genom att förstå följande: ”De accelererande kostnaderna för arbetslöshetsersättningarna har på statens budget temporärt kunnat döljas genom en kraftig höjning av arbetsgivaravgiften. Det är tvivel underkastat om man kan fortsätta på en sådan finansieringsväg.” För det fjärde borde den svenska arbetarklassen visa solidaritet med företagarna genom att vara med och betala arbetslöshetsunderstöd till arbetslösa företagare — något som kan förverkligas med en ändring av det nuvarande regelsystemet. Man blir riktigt rörd när man upptäcker den styrka med vilken moderata samlingspartiet försöker inpränta solidaritetstänkande hos den svenska arbetarklassen. Herr talman! Det är kanske inte så förvånande eller nytt att moderata samlingspartiet bedriver en reaktionär klasspolitik. Det som måhända är nytt är att dessa tankar i dag kan framföras på ett så öppet, cyniskt sätt.
Herr talman! Alexander Chrisopoulos är riktigt rolig. Jag trodde faktiskt att det var solidaritet att medlemmar inom arbetarrörelsen, inom kollektivet, ställer upp för varandra och hjälper varandra vid problem. Arbetslöshet är ett allvarligt problem. Det berör inte bara arbetarna, utan även tjänstemännen och företagarna. Nog vore det en gärd av solidaritet om vi alla hjälpte till på detta sätt, om en större del av den avgift som i dag går till fackföreningarna användes just till arbetslöshetsförsäkringen. Det vore verklig solidaritet.
Herr talman! Jag tycker inte alls att detta är skojigt. Jag tycker att det är ledsamt att en så reaktionär klasspolitik i dag kan framföras i den svenska riksdagen på ett så öppet sätt. Det är klart att det är bra med solidaritet. Det är bara det att moderata samlingspartiets syn på solidaritet inskränker sig till arbetarklassens uppoffringar. Den sträcker sig inte till Arbetsgivareföreningens ansvar gentemot svenska folket.
Herr talman! Jag trodde faktiskt, Alexander Chrisopoulos, att solidaritet är detsamma som att ställa upp för sina kamrater. Jag vet inte var Arbetsgivareföreningen kommer in i bilden. Här har vi i Sverige en situation som är besvärlig. Det måste väl t.o.m. kommunisterna hålla med om. Att ständigt ställa krav på ökade arbetsgivaravgifter och skattemedel är i realiteten att ställa krav på arbetare och tjänstemän, för det är i slutändan de som skall betala. Det vore bättre om vi hade en väl definierad arbetslöshetsförsäkring som täckte alla de situationer som i detta sammanhang behöver täckas, så att vi undviker att människor hamnar i sociala svårigheter. Det är det som jag kallar för solidaritet.

Herr talman! Alla är ense om att arbetslösheten i landet ligger på en hög nivå. Det är regeringens uppfattning att arbetslösheten skall bekämpas med offensiva åtgärder i form av en näringslivsinriktad sysselsättningspolitik och ett kraftfullt investeringsprogram i kombination med sysselsättningsskapande åtgärder inom arbetsmarknadspolitikens ram. Det har emellertid inte kunnat undvikas att det nu, liksom under de borgerliga regeringsåren, har uppstått ett väsentligt ökat behov av att ge kontanta ersättningar till de arbetslösa. Därmed har också intresset för dessa ersättningar kommit mer i förgrunden än tidigare. Detta avspeglas i att det under den allmänna motionstiden i början av detta år väcktes många motioner om ersättningar vid arbetslöshet. En del av dessa motioner med nära samband med budgeten eller som berörde problemen med dens.k. utförsäkringen behandlades av riksdagen i våras. De återstående elva motionerna, som gäller ersättningsvillkoren och andra mer allmänna frågor, har efter remissbehandling tagits upp i utskottets föreliggande betänkande nr 7. Remissinstanserna är AMS, Arbetslöshetskassornas samorganisation, de fackliga huvudorganisationerna samt Arbetsgivareföreningen. De har gett värdefull belysning av de olika frågor som har aktualiserats i motionerna. Utskottet har därför fogat yttrandena i oavkortat skick som bilaga till betänkandet. Herr talman! Ärendebehandlingen i utskottet har lett till att utskottets skrivning i praktiken är delad i två huvudavsnitt. Det beror på att moderaternas företrädare i utskottet har tagit en motion från en moderat ensammotionär, Rune Rydén, till utgångspunkt för att föreslå att det skall göras en, vad man kallar, ”sammanhållen översyn” av ersättningssystemet vid arbetslöshet. I denna översyn är det meningen att man skall ta upp t.ex. frågan om de informella ersättningssystem som börjat utvecklas för de s.k. äldreavgångarna vid personalinskränkningar. Ett annat ämne för översynen skulle vara ersättningarna vid arbetslöshet för företagare. Dessa båda ämnen — äldreavgångar och företagares ersättningsrätt vid arbetslöshet — har tagits upp i fem motioner av ledamöter från moderata samlingspartiet och från centerpartiet. Utskottet har, av skäl som utvecklats i betänkandet, inte velat stödja dessa motioner. Moderaterna i utskottet gör det inte heller utan hänvisar till den föreslagna översynen. Eftersom utskottet således är enigt om att dessa motioner bör lämnas utan någon åtgärd från riksdagens sida finner jag inte anledning att kommentera dem, utan jag hänvisar till utskottets betänkande. Om det nu är så att man vill ha en översyn av systemet för arbetslöshetsersättningar kan det däremot i första hand invändas att det genom ALF utredningen, som avslutade sitt arbete i slutet av 1970-talet, redan finns ett färdigt och remissbehandlat förslag. Moderaterna gör inte anspråk på att man skall göra ett lika stort utredningsarbete. Kärnan i deras krav på en översyn synes vara kostnadsfördelningsfrågan. Denna bör, enligt moderaterna, ses över ”på nytt och förutsättningslöst”. Otvivelaktigt vill moderaterna återuppliva debatten från år 1982. På våren det året genomförde den dåvarande borgerliga majoriteten i riksdagen en sänkning av statsbidragen till arbetslöshetskassorna som — det var meningen — dessa skulle kompensera genom ett ökat avgiftsuttag från medlemmarna. Detta väckte häftiga protester från arbetslöshetskassorna och den fackliga rörelsen. Vi socialdemokrater gjorde det till ett vallöfte att återställa statsbidragen till den tidigare ordningen och genomförde det också efter regimskiftet på hösten. För socialdemokraternas del är det mot den bakgrunden inte aktuellt att på nytt ta upp den kostnadsfördelningsfråga som moderaterna är inne på. Herr talman! Jag har redan nämnt problemet med äldreavgångarna. Utskottsmajoriteten noterar att regeringen har uppdragit åt delegationen för arbetstidsfrågor att studera detta problem, och vid remissbehandlingen har LO och TCO var för sig upplyst om att de kommer att bedriva ett eget utredningsarbete. Det är därför inte nödvändigt att, som moderaterna vill, ta upp just denna fråga i ett ytterligare utredningssammanhang. Man kan dock inte undgå att lägga märke till att moderaterna gör gällande att systemet att låta äldre arbetstagare avgå i förtid illustrerar ”bräckligheten i det lagstadgade anställningsskyddet, som ju särskilt har till syfte att värna om de äldre arbetarna”. Det är ett i och för sig riktigt konstaterande, men det kommer från ett litet överraskande håll. Förra veckan debatterade kammaren olika förslag om ändringar i lagen om anställningsskydd, däribland en kommittémotion från moderaterna. I den motionen fanns ett yrkande om att arbetsgivarna skulle få möjlighet att på egen hand frångå lagens turordningsregler, så att den kvarvarande arbetsstyrkan efter en driftsinskränkning skulle få en lämplig sammansättning. Detta förslag avvisades av utskottets majoritet med hänvisning till att anställningsskyddslagens syfte är att slå vakt om de handikappade och de äldre arbetstagarnas trygghet i anställningen. Till den av moderaterna önskade översynen hör också frågorna om skärpning av avstängningsreglerna och om utförsäkringen. Detta är ting som diskuterades i våras, och jag finner ingen anledning att föra den debatten på nytt. Sammanfattningsvis vill jag anföra att den särskilda översyn som moderaterna vill få till stånd är obehövlig. På vissa punkter pågår redan en utredningsverksamhet. På andra är moderaternas syfte att riva upp det beslut som fattades efter regimskiftet förra hösten. Kammaren kan ansluta sig till utskottsmajoritetens uppfattning genom att rösta i enlighet med utskottets förslag under punkt 1 i betänkandets hemställan. Herr talman! Jag går därefter över till de övriga frågorna. Folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna vill mjuka upp arbetsvillkoret i anslutning till kontant arbetsmarknadsstöd. Det villkoret innebär att man skall ha arbetat minst fem månader under den senaste tolvmånadersperioden före arbetslöshetens inträde. Folkpartiet vill att vård av egna barn skall jämställas med arbetad tid och vpk vill detsamma beträffande värnpliktstjänstgöring. Förslagen har inte vunnit gehör bland remissinstanserna. De hänvisar till att viss hänsyn tas genom att vård av egna barn och värnpliktstjänstgöring i viss utsträckning — beträffande två av de fem månaderna — redan får tillgodoräknas. Bakgrunden till arbetsvillkoret är att man ansett att arbetslöshetsersättningar bör ges till dem som har en någorlunda aktuell anknytning till arbetsmarknaden. Utskottet anser liksom remissinstanserna att man inte skall helt frigöra sig från detta villkor och avstyrker därmed motionerna. Sedan år 1975 har det väckts motioner om att svårigheter med barntillsyn inte skall leda till avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning. En motion med detta yrkande väcktes också i början av detta år. När den första motionen väcktes vid mitten av 1970-talet tillstyrktes den vid den remissbehandling som då gjordes av SACO/SR, men avstyrktes av övriga instanser. Årets remissutfall är detsamma. Ingen av instanserna har ändrat uppfattning. Den helt övervägande majoriteten anser att detta är en sak som skall lösas inom barnomsorgens ram och inte göras till en arbetsmarknadspolitisk fråga. Problemet har också tagits upp av jämställdhetskommittén i ett av dess betänkanden, och det är därmed redan aktualiserat i regeringens kansli. Det har aviserats att vissa frågor om arbetslöshetsersättningarna på grund av olika framställningar kommer att tas upp i budgetpropositionen eller annan proposition till vårriksdagen. Utskottet utgår därför från att regeringen i det sammanhanget redovisar sin syn på hur den här frågan skall bearbetas vidare och att därvid även kostnadsaspekterna kommer att beröras. Lars-Ove Hagberg har reserverat sig till förmån för bifall till den motion om barntillsyn och ersättningar vid arbetslöshet som jag nu uppehållit mig vid. Han har även reserverat sig för bifall till ytterligare en motion från socialdemokratiskt håll, nämligen den om ersättning vid permitteringar från skiftarbete. Lars-Ove Hagberg hävdar att tillsynsmyndigheten, AMS, och kassorna har redovisat olika syn på denna fråga. Men det väsentliga är väl att man inte gärna kan ge sig till att försöka rätta till och ändra saker som de närmast berörda, dvs. kassorna själva, inte ser som något problem. Herr talman!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

Herr talman! Erik Johansson nämnde att vi ställde upp på förslaget att motionerna skall lämnas utan åtgärd. Jag vill inte riktigt godkänna den beskrivningen. Vad vi föreslår är att motionerna skall överlämnas till regeringen och att vi skall få en sammanhållen översyn av dessa frågor. Vi anser alltså att de behöver åtgärdas på något sätt. Det är inte bara vi som tycker att delar av denna lagstiftning fungerar dåligt i dag. Vi har fått remissyttrande från bl.a. arbetsmarknadsstyrelsen, som säger att när det gäller företagare har antalet besvärsärenden avsevärt ökat under de senaste två åren och fortsätter: ”Allteftersom antalet företagarärenden ökat har svårigheterna att inrangera dem i nuvarande regelsystem blivit alltmer påtagliga. De drabbade finner ofta reglerna oförståeliga och absurda och menar att de hindrar alla försök att genom egen verksamhet försöka lösa arbetslöshetssituationen.” Även AMS anser att det finns anledning att utreda dessa frågor när det gäller företagare. AMS anser också att regler behöver fastställas för den kategori företagare som vid sidan om deltidsarbete är inblandade i ett familjeföretag. Vi är ingalunda ensamma om att tycka att dessa regler fungerar dåligt. Dessutom har vi tagit upp två problem som motionärerna i denna omgång inte har tagit upp, problemet med de utförsäkrade och de äldre samt problemet med det system man utvecklat och som tillämpas ganska ofta vid företagsrekonstruktioner, nämligen att äldre efter en tid av arbetslöshet och stämpling går i förtidspension av arbetsmarknadsskäl. Det svär inte emot vår inställning när det gäller turordningsreglerna i LAS — tvärtom. Det bekräftar juatt turordningsreglerna i LAS ger en enbart skenbar trygghet för den äldre arbetskraften vid problem i företag. Vi måste finna kombinationer som dels gör det möjligt för företagen att vid en omstrukturering få en personalsammansättning som är lämplig för den fortsatta driften, dels ger den äldre arbetskraften trygghet för sin försörjning.
Herr talman! Det huvudargument som används av utskottet och av Erik Johansson för att avstyrka motion 2053, undertecknad av 24 socialdemokrater, är att den gäller ett problem som får lösas inom ramen för barnomsorgen och inte göras till en arbetsmarknadspolitisk fråga. Det kan man naturligtvis säga, om man inte vill förbättra situationen för tusentals kvinnor som drabbas av detta problem. Men den inställningen löser inte på något sätt det aktuella problemet, så länge barnomsorgen inte byggs ut på ett tillfredsställande sätt. Till dess är förlusten av kontant arbetsmarknadsstöd eller arbetslöshetsersättning en i allra högsta grad arbetsmarknadspolitisk fråga och en jämställdhetsfråga. Jag förstår att det är litet känsligt för Erik Johansson att vi gång efter annan yrkar bifall till välmotiverade socialdemokratiska motioner. Jag tycker också att det börjar bli pinsamt att vi skall vara tvungna att gång på gång yrka bifall till mycket välmotiverade socialdemokratiska motioner. Erik Johansson borde tala med sina kamrater om att de i fortsättningen i större utsträckning borde yrka bifall till sina egna motioner.
Herr talman! Jag har i mitt anförande utgått från att mina ärade kolleger i utskottet är medvetna om arbetslöshetskassornas tillkomst, konstruktion och utveckling. Deras uppgift när det gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är av olika slag. I tidigare debatter har vi haft tillfälle att stryka under hur dessa har vuxit fram, utvecklats och anpassats till de krav som har ställts. Det är fråga om tryggheten för de enskilda människorna, men det är också fråga om att utveckla vårt näringsliv och samhälle. I det här sammanhanget har dessa ting förenats. Jag utgick från att det var en självklar sak. ALF-utredningen — som hade en ganska vittomfattande uppgift och presenterade ett ganska omfattande arbete, men som av skäl som nämnts både i debatten här och i utskottet inte har föranlett någon åtgärd — finns ändå i regeringens kansli, och kassornas samorganisation har i en skrivelse till regeringen gjort sig påmind. Som jag sade i mitt huvudanförande har man sagt att detta ärende skall återkomma till vårriksdagen. När det sedan gäller de egna företagarna skall vi vara klara över att arbetslöshetsförsäkringen är en försäkringsform som kräver en kontrollfunk tion. För de egna företagarna som vill lösa sin arbetslöshetssituation finns det andra vägar att beträda som samhället har ställt till förfogande. Vi har de regionalpolitiska medlen, utvecklingsfonderna i länet och den utbildning som AMS har startat för dem. Där föreligger det alltså möjligheter, och vi skall som sagt aldrig glömma bort den kontrollfunktion som måste finnas i systemet, vilket remissinstanserna så vältaligt har markerat. Jag tror inte att det finns anledning att göra flera kommentarer på den punkten. Det är helt riktigt att barntillsynen är ett problem för dessa människor. Samma ord som jag använde när jag riktade mig till Sonja Rembo skall jag använda när jag nu replikerar Alexander Chrisopoulos, nämligen att det är ett försäkringssystem, och en majoritet av remissinstanserna som väl känner till förhållandet har enhälligt slagit fast att detta skall lösas genom samhällets barnomsorgsåtgärder.
Herr talman! Jag vill börja med det sista som Erik Johansson sade, nämligen att arbetslöshetsförsäkringen är ett försäkringssystem. Det är den tanken vi moderater vill bygga vidare på. Till en försäkring hör att man betalar premier. Merparten av arbetslöshetsförsäkringen finansieras med arbetsgivaravgifter, och resten går över statens budget. Det är inte längre så mycket fråga om försäkring. I mitt tidigare anförande ville jag framhålla att avgifterna för den enskilde nu är närmast symboliska. Man kan inte kräva att kostnaderna skall hållas nere på just detta område, eftersom fackliga organisationer i andra sammanhang har visat att avgiften tydligen räcker till rätt mycket. Man behöver bara se på Elektrikerförbundets nya idé, att alla medlemmar skall kollektivanslutas till en hemförsäkring, och det utgår inte någon särskild avgift för den hemförsäkringen. Jag anser för min del att det vore betydligt mer motiverat att fylla på arbetslöshetskassorna än att ordna med hemförsäkringar, som medlemmarna dessutom inte vill ha. Så några ord om kassornas uppbyggnad och tillkomst. Jag är mycket medveten om hur kassorna har tillkommit. Men vi moderater vill framhålla att situationen nu är förändrad. Försäkringarna har fungerat utomordentligt väl genom åren, men vi har nu en arbetsmarknadssituation som inte stämmer överens med den situation som vi haft tidigare. Vi har fått problemet med utförsäkringarna, problemet med den äldre arbetskraften, som har föråldrad utbildning, och problemet med företagarna. Man måste givetvis ha en väl utbyggd kontrollfunktion — det är jag helt på det klara med. På den punkten är vi alltså inte oense. I det avseendet fungerar kassorna bra i dag. Det finns så många problem i detta sammanhang som behöver belysas och tas upp. Det är problem som rör enskilda människor som råkat väldigt illa ut vid arbetslöshet. Visserligen skall nu regeringen se på en del av de här frågorna, men vi anser alltså att man behöver se detta i ett större perspektiv. Frågorna bör lösas i ett sammanhang, och då bör man också se på den samlade kostnadsbilden.
Herr talman! Jag skall börja med det sista i Sonja Rembos replik. Hon säger att vi har fått problem med ökad arbetslöshet. Det är ett helt riktigt påstående. Det är just dessa problem som regeringen är i färd med att söka lösa. Skillnaden är att vi från våra olika ideologiska utgångspunkter söker oss fram på andra vägar. Utförsäkringarna har ökat. Vi skall genom samhälleliga och arbetsmarknadspolitiska åtgärder söka ordna arbete åt människorna. När det gäller arbetsgivaravgiften, så var den ett medel att lösa finansieringen hos arbetslöshetskassorna. Jag vill erinra om att arbetsgivaravgiften tär på det löneutrymme som finns. Det har i dag sagts att det skall vara solidaritet och samverkan i samhället. Vi från vårt håll har den uppfattningen att solidaritetskravet skall gälla för alla i samhället, även de arbetslösa, men det skall inte gälla enbart för de arbetslösa. I det borgerliga förslag från år 1982 som vi talat om här ville man öka dagpenningen genom avgifter. Vi sade i likhet med arbetslöshetskassorna och flera andra remissinstanser att det vore att skapa ytterligare utgifter, och det ville vi inte vara med om. Därför är det på detta sätt i dag. Herr talman! Jag vidhåller vad jag tidigare sagt liksom mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan, som innebär avslag på reservationerna.

Herr talman! I betänkandet behandlas ett par motioner som jag något vill kommentera.

Vad gäller systemet med den s.k. smygpensioneringen, dvs. uppsägning och arbetslöshet från 58 år och tre månaders ålder och därefter förtidspensionering, finner jag att regeringen har uppmärksammat förhållandet genom DELFA-utredningen. De moderata ledamöterna i utskottet har i reservation 1 särskilt betonat nödvändigheten av utredning i frågan. Sonja Rembo har i sitt anförande vältaligt belyst de olika problem som finns, inte minst för den enskilde. Jag finner alltså motionen ganska väl behandlad på denna punkt. Jag vill, herr talman, redan nu yrka bifall till reservation 1. I detta sammanhang vill jag särskilt understryka de ekonomiska aspekterna. Om man ”stämplat ut” som äldrefall får man nämligen pension som om man var förtidspensionerad på grund av sjukdom. Man får bl.a. vid behov räkna s.k. antagandepoäng ur ATP och får en mycket fördelaktig pension jämfört med andra pensionsformer. Detta är värt att uppmärksammas i en tid när vi diskuterar framtida ekonomiska problem med ATP-systemet. Jag vänder mig emellertid mot såväl remissinstansernas yttranden som utskottets antydan om att vi motionärer har påstått att denna möjlighet till pensionering skulle överutnyttjas just av den enskilde. Var står detta skrivet i motionen? När vi har talat om det spekulativa sätt på vilket pensionering nu sker, bör arbetsmarknadens parter — och ytterst arbetsmarknadsläget — utpekas. Det är i regel inte den enskilde som begär uppsägning vid en ålder av 58 år och tre månader. Det sker genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter vid indragningar eller arbetsnedläggelser. Vi har för resten lånat uttryckssättet av en arbetsförmedlare som resignerat och indignerat sett vad som händer. Låt mig också säga att vi har förståelse: för problemen i en svår arbetsmarknadssituation och för behovet av omställningsåtgärder inom näringslivet. Men nog tål systemet med äldreavgångar att tittas på! Det är man ju nu överens om från olika håll. Vad gäller motionens första att-sats — att man inte bör uppbära en relativt hög tjänstepension och samtidigt uppbära arbetslöshetsersättning eller sjukpenning — vidhåller vi vår uppfattning. Jag beklagar att ordet ”hel” insmugit sig före ordet ”tjänstepension”. Jag skall skriva motionen bättre nästa gång. Efter utskottets hörande av olika remissinstanser framstår det klart att man kan ha upp till 8/10 tjänstepension jämte reducerad arbetslöshetsersättning och vid sjukdom ha rätt till hel sjukpenning. Vad gäller det sistnämnda, herr talman, har jag naturligtvis kontrollerat uppgiften med försäkringskassan. Om man står som arbetssökande före 65 års ålder, dvs. ordinarie folkpensionsålder, har man nämligen rätt att stå kvar isjukpenningklass. Det har inte alls med rätten till arbetslöshetsersättning att göra. Detta förhållande diskuteras mycket ute i samhället — inte minst vid försäkringskassorna. En del tjänstepensionärer vet om förhållandet och säger till försäkringskassan att de står till arbetsmarknadens förfogande. De får vid sjukdom hel sjukpenning utöver pensionen. En del känner inte till det — och blir utan. Systemet upplevs därför som djupt orättvist. Utskottet och vissa remissinstanser påpekar för oss att sjukpenning inte kan utgå vid hel förtidspension. Ja, herr talman, detta är ett ganska onödigt påpekande för den som liksom jag sysslat med förtidspensionering av människor i 15 års tid. Det är elementära fakta inom socialförsäkringen. Jag beklagar att den del av motionen som berör lagen om allmän försäkring inte överlämnats till socialförsäkringsutskottet eller riksförsäkringsverket för yttrande. Remissinstanserna vill inte låtsas om denna del av motionen, eller också begriper de inte frågan! Herr talman! På ett eller annat sätt ämnar vi motionärer återkomma i frågan. Vad gäller den andra motionen, motion 1982/83:305 av Barbro Nilsson i Visby och mig om praktikslussar för vuxna arbetslösa, har jag viss förståelse för att utskottet inte i dagens läge anser sig kunna biträda motionen, bl.a. med tanke på den föreslagna ungdomslagen. Jag skall därför inte komma med något säryrkande gentemot ett enigt utskott. Jag vill emellertid betona att det är en väsentlig skillnad mellan vårt förslag och beredskapsarbetén. Vårt system skulle innebära att man hade kvar sitt arbetslöshetsunderstöd eller sitt kontanta arbetsmarknadsstöd och blev föremål för åtgärder från arbetsförmedlingens sida. Nu har man ett beredskapsarbete under en viss tid och tvingas därefter åter till sysslolöshet under understödstiden. Det är just denna sysslolöshet som vi vill motverka. Uppslaget har vi för resten fått från elever i arbetsmarknadsutbildning som själva upplevt sysslolösheten svår — trots att ekonomin är tryggad. Med det sagda, herr talman, vill jag yrka bifall till den moderata reservationen i betänkandet.
Herr talman! Jag vill helt kort med hänvisning till vad jag sagt i mitt huvudanförande och i replikerna liksom till vad som anförs i utskottets betänkande erinra Gullan Lindblad om vad remissinstanserna enhälligt har framhållit. Bl. a. har Svenska arbetsgivareföreningen betecknat motionens beskrivning som inte helt korrekt. Arbetsgivareföreningen har också lämnat en redogörelse för gällande regler. Vi har i utskottet funnit anledning att ta fasta på vad som här anförts, och det är på den grunden som vi har avstyrkt motionen.
Herr talman! På detta vill jag replikera att jag finner Arbetsgivareföreningens yttrande icke vara helt korrekt. I detta lämnar man nämligen den upplysningen att det inte är möjligt att samtidigt ha sjukpension och uppbära sjukpenning. Jag har redan bemött detta påstående. Jag har tidigare anfört att jag är missbelåten med utskottets behandling av det avsnitt som handlar om att man samtidigt med en tjänstepension kan uppbära hel sjukpenning vid sjukdom före 65 års ålder. Jag ämnar återkomma i frågan och kommer då, herr talman, att vända mig till rätt utskott.

Enligt upprättade tidsoch ärendeplaner skulle höstens arbete avslutas tisdagen den 20 december. I meddelandet till kammaren om dessa planer framhölls emellertid att det kunde tänkas bli nödvändigt att ta även onsdagen den 21 december i anspråk. Från utskotten nu inhämtade uppgifter ger vid handen att arbetsbelastningen under sessionens slutskede blir väsentligt större än tidigare förutsatts. Det är därför nödvändigt att räkna med arbetsplenum även onsdagen den 21 december. Till kammarens ledamöter har utdelats en av talmanskonferensen godkänd tidsplan för januari och februari 1984. Av denna framgår bl.a. att vårens riksdagsarbete tar sin början tisdagen den 10 januari och att ett arbetsplenum anordnas redan onsdagen den 11 januari för behandling av bl.a. några brådskande ärenden från näringsutskottet.

14.00 och att förmiddagen hålls fri från utskottssammanträden. Talmanskonferensen har uttalat sitt stöd för dessa önskemål.

Herr talman! Berit Löfstedt har frågat mig vad jag anser om svenska kyrkans fria synod och dess vara inom svenska kyrkan. Jag vill först framhålla att den s.k. synoden är att betrakta som en frivillig förening. Den är inte ett svenska kyrkans organ och har inte någon officiell funktion. Jag har ingen erinran mot att människor med gemensamma intressen sluter sig samman. I vårt land är föreningsrätten grundlagsfäst. Men eftersom Berit Löfstedt frågat om min uppfattning vill jag påtala de risker som kan vara förknippade med dekanatsoch synodbildningarna. De som bildat dekanaten och synoden har valt en organisationsform som starkt påminner om en kyrkobildning. Om präster inom svenska kyrkan därmed får sin lojalitet knuten till i första hand dekanerna och synoden, och inte till svenska kyrkan och dess ledning, uppstår en problemsituation för svenska kyrkan. Med gällande kyrkosystem i vårt land kan detta också bli en fråga för statsmakterna. Prästerna i svenska kyrkan åtnjuter en statligt reglerad anställning. De är enligt gällande lag inställda i ett lydnadsförhållande till biskop, domkapitel och kyrkoherde. De har också att rätta sig efter de beslut som i laga ordning fattas av kyrkomöte och kyrkoråd. I sina prästlöften lovar den som prästvigs att ”troget efterleva kyrkans lag och ordning” och att bevisa sina ”förmän skyldig lydnad”. Enligt min mening är det nu i första hand svenska kyrkans olika organ som bör följa utvecklingen och bedöma om särskilda åtgärder blir nödvändiga att vidta. Med hänsyn till vad jag har sagt tidigare i mitt svar är det emellertid självklart att regeringen uppmärksamt följer frågan. Skulle de problem som jag tidigare har antytt uppkomma, avser jag att ta upp frågan med företrädare för svenska kyrkan och, om utvecklingen ger anledning därtill, också med de partier som har stått bakom de senaste årens reformarbete på kyrkans område.

Herr talman! Jag vill tacka civilministern för svaret på min fråga och för de markeringar som jag uppfattar att det innehåller. Den omedelbara anledningen till att frågan ställdes var att det är önskvärt med ett officiellt uttalande från regeringen vad avser synen på vad synoden står för och dess roll inom svenska kyrkan. En annan anledning var naturligtvis det enkla sambandet att det formella bildandet skedde inom det stift som jag kommer ifrån, nämligen Linköpings stift. Jag vill då än en gång tacka civilministern för svaret på min fråga. Det civilministern sade är vi överens om. Självfallet skall man få bilda vilka föreningar man vill i det här landet, och staten varken kan eller skall korrigera människors trosuppfattningar. Men engagemanget i synoden måste betecknas som en fritidsverksamhet och ingenting som man skall ägna sig åt på arbetstid. Mitt djupaste engagemang i hela denna fråga känner jag dock för de kvinnliga prästerna och deras i många fall utsatta och ohållbara situation. Därför skulle jag önska att civilministern ville precisera sig på denna punkt. Svenska kyrkan är genom lagstiftning förbunden med staten. Man må tycka vad man vill om detta arrangemang, men när det nu finns har regering och riksdag ett ansvar för den lagreglerade delen av svenska kyrkan. I denna ingår att svenska kyrkan på lika grunder erkänner manliga och kvinnliga präster. Jämställdhetslagen gäller också för prästämbetet. Här hade jag tänkt citera vad prästerna lovar i sitt prästlöfte, men eftersom civilministern redan har gjort det behöver jag inte göra det. Själv uppfattar jag synoden främst som en organiserad kamp mot kvinnliga präster, även om man senare också tillägnat sig en del andra argument. Det finns många uttalanden av synodanhängare som ändå tyder på att kvinnoprästmotståndet är den gemensamma nämnaren för dem.

Herr talman! Berit Löfstedt gjorde en korrekt tolkning av vad jag menade med det som jag sade i svaret. Också jag har uppfattat det på det sättet att det är frågan om kvinnliga präster och prästernas arbetsvillkor som upptar en stor del av synodens och dekanatens funderingar. Synoden och dess dekanat accepterar ju inte kvinnan som präst, och inom den nya organisationen har av allt att döma — om jag har förstått saken rätt — samlats en stor del av de mest aktiva motståndarna i denna fråga. Om dekanatsoch synodbildningar leder till ett ökat aktivt motstånd mot kvinnliga präster innebär det inte bara att man bryter mot svenska kyrkans ordning utan också att man handlar i strid med samhällets lagstiftning — Berit Löfstedt nämnde jämställdhetslagstiftningen. Varje åtgärd som syftar till att förhindra att kvinnor ges samma förutsättningar som män att utöva prästämbetet strider mot den lag som riksdagen har stiftat. Jag vill till sist med tillfredsställelse notera ärkebiskopens rätt så skarpa reaktion i denna fråga. Jag kan också notera att Riksförbundet Kyrkans ungdom på denna punkt har samma uppfattning som ärkebiskopen.
Herr talman! Det som civilministern nu har sagt gör att jag mer än tidigare är i stånd att tacka för det svar jag har fått och deklarera att vi är riktigt överens. Det är bra att regeringen inte släpper taget om denna fråga. De kvinnliga prästerna är i sin fulla rätt att utöva prästämbetet, och de behöver vårt och regeringens stöd. Jag vill sluta med att ta tillfället i akt och säga att bortsett från lagstiftningen och det som sammanhänger med den, tror jag att själva striden om kvinnliga präster är förödande för kyrkan. Denna strid skymmer det väsentliga budskap kyrkan står för.
Herr talman! Anders Dahlgren har frågat mig om jag har för avsikt att förlänga det nu gällande jordbruksavtalet i avvaktan på livsmedelskommitténs slutbetänkande. Den överenskommelse om prisregleringen som har fastställts att gälla till utgången av juni 1984 har utformats på grundval av 1977 års riksdagsbeslut om riktlinjer för jordbrukspolitiken. De samhällsekonomiska förändringar som därefter inträffat och den under slutet av 1970-talet förda ekonomiska politiken har förorsakat omfattande problem för jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Med hänsyn härtill är det angeläget att få möjlighet att förutsättningslöst pröva vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att så snart som möjligt komma till rätta med dessa problem. En förlängning av överenskommelsen framstår mot den bakgrunden inte som någon ändamålsenlig lösning.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för att han har svarat på min fråga. Det reella svaret med den konkreta innebörden fick jag redan i går genom regeringens proposition om vissa livsmedelspolitiska frågor. Det är bara att konstatera att regeringen, trots tunga remissinstanser och trots vädjanden från näringen, nu lägger fram ett förslag om bl.a. helt obundna förhandlingar. Jag beklagar detta regeringens ställningstagande. Jag beklagar alla dem som har förväntat sig att regeringen skulle lyssna och ta intryck, och jag beklagar att jordbruket nu går en oviss framtid till mötes. Av detta kan naturligtvis inget gott komma, utan vi har att se fram mot en stegrad konfrontation och en total politisk låsning. Men det är regeringen som har valt striden, och den kommer ni att få. Det är här på sin plats att nu konstatera att jordbruksministerns ofta uttalade ord, att jordbrukspolitiken måste vara så utformad att den kan mötas med förtroende av såväl producenter som konsumenter, inte längre äger giltighet. Orden har i själva verket hela tiden varit totalt innehållslösa. Detta intryck förstärks när man tar del av jordbruksministerns svar här i dag. Det förstärks, när regeringen lägger fram förslag som inte bygger på något som helst sakmaterial från utredningar, inte har remissbehandlats eller varit föremål för överläggningar med näringen. Det är ganska fantastiskt när jordbruksministern i sitt svar säger att det från dessa utgångspunkter är viktigt att förutsättningslöst pröva vilka åtgärder som skall vidtas. Vad är det som är förutsättningslöst, herr jordbruksminister, när regeringen i en proposition ändrar målformuleringar om inkomstpolitik för jordbruket, ändrar målformuleringar om hur inkomsten mellan jordbrukarna skall förändras, när regeringen lägger fram förslag om att regionalpolitiska och beredskapsmässigt motiverade åtgärder skall Nr 38 betalas av jordbruket självt? Inte en enda utredning, inte en enda remissin Fredagen den stans, ingen enda överläggning med näringen har varit kopplad till dessa 2 december 1983 funderingar. Det är ett rent funderande av jordbruksministern själv. Sällan har riksdagen mottagit ett så dåligt dokument att bygga sitt ställningstagande å Om förlängning av pe. gällande jord Jag beklagar att regeringen har valt den här linjen. Jag beklagar att bruksavtal jordbruksministern i sin proposition, som i långa stycken innebär ett avskrivande av direktiven till livsmedelsutredningen, nu kör över sin egen omskrutna utredning. Nu är det väl dags, herr jordbruksminister, att den utredningen läggs ned. Den är ju egentligen bara en belastning för skattebetalarna. Det var nämligen de här frågorna som utredningen skulle studera och ta fram sakmaterial om. Regeringen går nu i förväg och tar bort möjligheterna för livsmedelsutredningen att arbeta. Jag beklagar, herr talman, att vi nu har fått den här situationen. För mig är det bara att konstatera att den utsträckta handen håller på att slå bönderna ur ringen — de ligger praktiskt taget redan nere, och ni fortsätter att slå. Vi i centerpartiet tillåter inte att en yrkesgrupp behandlas på det sättet, och därför kommer vi att göra vad som är möjligt för att stötta denna yrkesgrupp.

Herr talman! När jag nu lyssnar till Anders Dahlgren förstår jag vad som har varit avsikten med de utfall gentemot socialdemokratin som har gjorts innan vi över huvud taget hade presenterat propositionen. Det är uppenbart att avsikten är att framställa socialdemokratins jordbrukspolitik som så omöjlig att den skulle behöva leda till en konfrontation emot jordbrukarna. Anders Dahlgren säger att jag inte bygger förslaget om en förändring av de övergripande riktlinjerna på sakmaterial. Men ett sådant sakmaterial har tagits fram i utredningen, och det har varit föremål för remissbehandling. Man kan konstatera att inte ens LRF har några vägande invändningar på den punkten. Jag tror också att Anders Dahlgren minns attt.o.m. jordbruksutskottets centerpartistiske ordförande betraktade de nu gällande övergripande formuleringarna som ett olyckligt ordval. Men det som är viktigt i sammanhanget och som Anders Dahlgren inte bör glömma bort är att problemen för jordbrukarna och konsumenterna uppstod med den utveckling som följde på den högerinriktade ekonomiska politik som centerpartiet var med om att ta ansvaret för efter 1976. Jordbrukspolitiken gick över styr, eftersom kostnadsutvecklingen inom jordbruket under dessa år rusade i höjden samtidigt som reallönerna sjönk för löntagarna, med minskad konsumtion som följd. Precis som på andra områden i samhället fick också inom jordbruket de minst bärkraftiga ta smällarna, medan de som hade det bättre klarade sig hyggligare. Den viktigaste uppgiften för regeringen nu — och också för jordbruksnäringen — är att få Sverige på fötter igen. Om vi skall kunna klara den uppgiften måste vi försöka begränsa budgetunderskottet och hålla kostnadsutvecklingen på alla områden under kontroll, så att inte inflationen äter upp de fördelar 67 som vi vunnit med devalveringen. LRF har för sin del uttalat att jordbrukets lönsamhet inte kan förbättras i nuvarande ekonomiska läge genom snabbt stigande livsmedelspriser eller ökad volym. Enligt LRF kan värdefulla insatser göras inom näringen för att jaga kostnader. I den bok som LRF har utgett säger man att det finns goda möjligheter att finna förutsättningar för att komma till rätta med vissa kostnadsproblem. Finns det då inte skäl för oss, Anders Dahlgren, att försöka diskutera hur kostnadskompensationen skall vara utformad för att den skall bli ett stöd för de insatser som näringen själv vill göra för att motverka riskerna för en ogynnsam kostnadsutveckling? Det är ju vad det hela går ut på. Anders Dahlgren går faktiskt händelserna något i förväg när han redan nu konstaterar vad som skall bli slutresultatet av de fria överläggningar som skall föras. Avsikten har inte varit att jordbrukarna skall bära en större börda än andra samhällsgrupper när det gäller den ekonomiska utveckling som vi måste försöka ta oss igenom. Avsikten är att vi gemensamt skall försöka motverka risken för en negativ kostnadsutveckling här i landet. Det är till gagn både för jordbrukare och för konsumenter.
Herr talman! Nej, herr jordbruksminister, det är inte jag som föregriper utvecklingen, utan det är jordbruksministern som gör det genom att inte invänta resultatet av den utredning som han själv har tillsatt. Så är sakläget. Försök inte att gömma er, herr jordbruksminister, bakom LRF. Det är en skyldighet för varje näringsutövare att söka bringa ner sina kostnader, och det är vad LRF håller på att upplysa bönderna som näringsutövare om. Men försök som sagt inte att gömma er, herr jordbruksminister, bakom LRF när det gäller propositionen. LRF:s ordförande uttalade i går att det är bara att konstatera att vi har en regering som struntar i sakargument. Regeringens enda motiv till de s.k. fria förhandlingarna, fortsatte han, måste vara att försämra villkoren för jordbruket. Jag är uppriktigt sagt, herr jordbruksminister, litet ledsen över det här. Det var nämligen så att när jordbruksministern tillträdde sin post möttes han av ett visst förtroende från bönderna. Han blev t.o.m. applåderad av Skånebönderna för ett år sedan. I dag är det förtroendet missbrukat, och jag är rädd för att om jordbruksministern nu skulle ställa upp i samma salong så skulle han mötas av buanden. Jag har fortfarande inte fått någon förklaring från jordbruksministern, varför han har föregripit utredningen. Han har ett underlag när det gäller förändringen av PM-index. Där hade han tre obundna alternativ att välja mellan. Då kunde han på grundval av remissinstansernas yttranden välja ett av alternativen. Men i de övriga delarna av propositionen, som gäller inkomstformuleringar och sådana saker som att bönderna skall överta ett regionalpolitiskt och beredskapsmässigt ansvar, finns det inget som helst underlag i det delbetänkande som utredningen har lagt fram.

Herr talman! Jag kryper inte bakom LRF. Jag noterar — med stor uppskattning — att man i den bok som LRF gett ut har konstaterat att vi inte kan påräkna att klara jordbrukets lönsamhet med hjälp av prisökningar och ökad volym, utan att vi måste anstränga oss för att på andra vägar göra insatser. Då tycker jag att man skall lägga upp ett kompensationssystem som stöder näringens egna strävanden. Det är viktigt i detta sammanhang. Man uttalar bl.a. följande: Men mycket beror också på att vi har förlitat oss på inflationen som en ekonomiskt progressiv kraft som kunnat hjälpa oss att i efterhand komma till rätta med onormala kostnader. Nu frågar jag Anders Dahlgren: Varthän leder det, om vi utan vidare automatiskt kompenserar kostnadsökningar i en verksamhet som utnyttjat inflationen som en progressiv kraft i sin planering? Om vi är överens om att vi skall försöka hålla kostnadsutvecklingen under kontroll, blir det här någonting som bara förvärrar utvecklingen. Där trodde jag att jordbruksnäringen och jag hade den gemensamma inställningen, att det är av avgörande betydelse för såväl producenter som konsumenter att vi kan klara kostnadsutvecklingen. När det sedan gäller mitt sakmaterial och underlaget för bedömningarna i detta sammanhang vill jag säga att sakmaterialet, Anders Dahlgren, har lett fram till att en majoritet av remissinstanserna vill ha någon form av obundna förhandlingar. Det vill man i avvaktan på att livsmedelskommittén skall bli färdig med sitt arbete. Just i år, det svåra år som vårt land står inför, är det viktigt att vi kan diskutera och söka finna former för hur vi gemensamt kan komma överens om en kostnadskompensation som innebär mindre risker för att vi gjuter olja på inflationsbrasan.
Herr talman! Svara på min fråga, herr jordbruksminister! Jag har inte kritiserat att jordbruksministern lägger fram ett förslag om ett ändrat PM-index. Där har jordbruksministern ett underlag. Jag tycker att det är fel, men jordbruksministern har dock ett underlag. Vad jag kritiserar är de andra delarna, där jordbruksministern inte har något underlag för sin proposition. På vad sätt skulle för resten jordbrukets lönsamhet bli bättre genom att man minskar kostnadskompensationen? Detta måste vara avsikten när man går in i fria förhandlingar, annars skulle man ju ha låtit det nuvararande systemet vara kvar. På vilket sätt blir jordbrukets lönsamhet bättre genom att det får överta uppgifter som i dag är statliga — av regionalpolitiska och beredskapsmässiga motiv?

Herr talman! Avsikten är att utforma kompensationen så, att vi med hjälp av en överenskommelse kan nå de syften som jag trodde att både näringen och vi var överens om. Det regionalpolitiska stöd som Norrland har skall det ha även i fortsättningen, och det skall gå över statsbudgeten. Detta stöd tillkom på den socialdemokratiska regeringens förslag. Vi har emellertid även ett yttre skydd för vårt jordbruk i detta land. Syftet med detta skydd är att upprätthålla en beredskap. Även i nuvarande läge måste en del av de ekonomiska effekter som detta skydd ger jordbruksnäringen totalt åtnjutas av det norrländska jordbruket, eftersom kostnaderna för att upprätthålla beredskapen i Norrland är större än för övriga delar av landet. Avsikten med beredskapsmålet är ändå att vi skall kunna ha ett jordbruk i gång i hela riket — detta är nödvändigt med tanke på just beredskapen.
Herr talman! Får jag först tacka för att jordbruksministern säger att Norrlandsstödet fortfarande skall gå över statsbudgeten. Men då undrar jag varför jordbruksministern i propositionen säger, att om Norrlandsjordbruket behöver mera pengar, skall det tas ut genom jordbrukets prisreglering. Det är inga statsmedel. Får jag sedan konstatera att jordbruksministern här säger att jordbruket är viktigt i Norrland, eftersom vi skall ha ett försvar där. Då är det de samfällda jordbrukarnas plikt att upprätthålla detta försvar genom att ta beredskapsmässigt kostnadsansvar. Det är inte rimligt att diskutera på det sättet, herr jordbruksminister!
Herr talman! Det finns många i detta land som menar att man inte skall upprätthålla detta stöd mot världsmarknaden. Jag ansluter mig inte till dem utan anser att vi är tvungna att ha ett skydd mot världsmarknaden för att kunna upprätthålla just vår beredskapsförsörjning. Men vår beredskapsförsörjning består inte bara av en total kvantitet produkter, utan en förutsättning är att det också kan bedrivas ett jordbruk i de norra delarna av landet. Om näringen totalt kan åtnjuta de ekonomiska effekterna av det skydd vi upprätthåller gentemot världsmarknaden och målet är beredskap, är det väl viktigt att de som har de största kostnaderna just för denna beredskap också kan påräkna en något större andel av vad de här gemensamma ekonomiska fördelarna ger åt jordbruket? Eller tycker Anders Dahlgren att det är rättvisare att de som har mindre kostnader för att upprätthålla beredskapsmålet skall ha en större andel av skyddet?
Herr talman! Jag undrar om inte jordbruksministern skall tala med sin kollega försvarsministern litet grand om detta. Det kan ändå inte vara rimligt att man kan upprätthålla ett försvar i Norrland endast om Sveriges jordbrukare står för en del av kostnaden. Vilken annan näringsgren i detta land får en motsvarande uppgift? Vilken annan motsvarande yrkesgrupp i detta land står för regionalpolitiska insatser? När den socialdemokratiska regeringen införde stödet till Norrlandsjordbruket som ett regionalpolitiskt stöd, skedde det med utgångspunkt i att det var svårare att driva jordbruk i Norrland, eftersom man där har andra förutsättningar, och att det var viktigt att ha ett jordbruk i Norrland. Därför införde man det regionalpolitiska stödet, och man sade att detta är samhällets uppgift. Varför har regeringen ändrat sin inställning, eftersom det som tidigare var en samhällets uppgift i dag skall läggas på yrkesutövarna kollektivt?

Herr talman! Nu konstaterar jag att Anders Dahlgren inte hör på. Jag sade uttryckligen att det regionalpolitiska stöd som i dag utgår till jordbruket i Norrland fortfarande skall utgå. Det är ca 300 miljoner. Det här är inte försvarspolitik. I grunden för den jordbrukspolitik som det här landet har bestämt sig för att bedriva ligger alltså kravet att vi skall trygga vår försörjning vid avspärrning. Det är alltså motiveringen för hela vår jordbrukspolitik, Anders Dahlgren. För att kunna verkställa den politiken har vi bestämt oss för att skydda jordbruket mot världsmarknaden. Det är just detta som skall ge oss möjligheter att upprätthålla beredskapen. Då menar vi att de som har de största omkostnaderna för att upprätthålla beredskapen borde i rimlighetens namn också kunna få en något större del av de ekonomiska fördelar detta skydd ger. Finns det inte någon känsla hos Anders Dahlgren för att det inom olika yrkeskategorier måste finnas utrymme för solidaritet i en situation då vi skall kämpa det här landet igenom de ekonomiska svårigheter som uppstått på grund av den borgerliga regeringens sätt att hantera den ekonomiska politiken?
Herr talman! Jo, jag lyssnade när jordbruksministern talade. Jag blir mer och mer förvånad. Menar jordbruksministern att det enda motivet att driva en statlig jordbrukspolitik i Sverige är beredskapsmotivet? Utifrån den synpunkten skall då jordbruket skyddas. Då skulle jordbrukarna få svara för en del av försvarskostnaderna. När ålägger jordbruksministern tekoindustrin, skoindustrin, oljehandlarna och andra att ta en försvarspolitisk kostnad? Det är i stället så att vi bygger upp vår beredskap med statliga pengar, med beredskapsmedel. Aldrig har det ifrågasatts att näringen skall stå för de här kostnaderna.

Herr talman! Nu märker jag att f. d. jordbruksministern över huvud taget inte funderat igenom vilka de grundläggande motiven för jordbrukspolitiken i det här landet är. De grundläggande motiven är — och det skall vara huvudmålet framöver — att vi skall kunna trygga vår livsmedelsförsörjning. Det här kräver ekonomiska uppoffringar av dem som skall köpa jordbruksprodukterna. Vi har sagt att vi får acceptera dessa uppoffringar för det är angeläget att vi har den här tryggheten. Vi avskärmar det svenska jordbruket från världsmarknaden. Här uppstår sammantaget en ekonomisk fördel för hela näringen som sådan, och den skall fördelas för att skapa trygghet. Då må den väl ändå fördelas i någon mån så, att de som har de större kostnaderna för att skapa denna trygghet skall få litet mer av kakan. Det här är, Anders Dahlgren, grundat på jordbrukspolitiska mål.
Herr talman! Det här blir mitt sista inlägg i den här debatten. Vi får återkomma när propositionen behandlas. Jag vill bara säga till jordbruksministern att problemet inte är att vi har för litet livsmedel i det här landet. Det är ur den synpunkten inte motiverat att bönderna skall betala för beredskap. Problemet, om jordbruksministern sätter sig in i sakförhållandet, är att vi har för mycket livsmedel här i landet, vilket gör att vi har fått ett överskott. Jag kan inte se att jordbruksministerns argumentation här i dag på något sätt har bidragit till att få klarhet i varför jordbruksministern gått före utredningen och inte låtit sin egen omskrutna utredning arbeta färdigt och få ett sakunderlag, utan på detta sätt lägger fram ett förslag som är ett rent politiskt ställningstagande. Av det här, jordbruksministern, kommer inget gott.

Herr talman! Äntligen erkände Anders Dahlgren att vi har ett problem inom det svenska jordbruket. Det var just detta som var anledning till att den livsmedelspolitiska utredningen tillsattes, för att den skulle försöka komma till rätta med konsekvenserna av detta problem, som uppstod under den tid som Anders Dahlgren själv var jordbruksminister. Detta ger oss också anledning att fråga: Kan vi vänta tills utredningen är färdig, dvs. ytterligare ett år, innan vi vidtar åtgärder som kan bli ett stöd för dem som behöver stöd bäst, och kan vi vänta med åtgärder när det gäller att stödja en inriktning och en anpassning av produktionen, som näringen själv eftersträvar? Jag har tagit näringens strävanden på den punkten på allvar och gett jordbrukarna beröm för dem. Jag tror också att det är viktigt att man från samhällets sida försöker svara upp mot vad näringen själv vill åstadkomma.

Herr talman! Bo Arvidson har frågat mig om jag är beredd att medverka till nybyggnad av husdjursförsöksstationen i Alnarp. Jag är medveten om att det råder en bekymmersam situation vid den nuvarande husdjursförsöksstationen och om behovet av ny byggnad. Enligt det beslut som f. n. gäller ingår projektet i byggnadsstyrelsens investeringsreserv. Ytterligare projektering är emellertid nödvändig med hänsyn till byggnadsanknuten utrustning.

Herr talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Av svaret framgår att jordbruksministern är medveten om den besvärliga lokalsituationen och om behovet av nybyggnad vid husdjursförsöksstationen i Alnarp. För den som på ort och ställe har kunnat bese anläggningen framstår behovet av nya byggnader som helt klart. De anställda har en dålig arbetsmiljö, stallarna är nerslitna och ger en dålig miljö åt djuren. Hela anläggningen är svårskött och orationell efter dagens krav. I den nuvarande, livliga jordbrukspolitiska debatten, som vi f. ö. har hört en del av nyss, har jordbruksministern vid flera tillfällen framhållit vikten av minskade kostnader i jordbruksproduktionen. Jag är övertygad om att alla bönder i dagens svåra situation för jordbruket letar med ljus och lykta efter alla tänkbara möjligheter att minska sina kostnader. I animalieproduktionen har foderkostnaderna en avgörande betydelse för ekonomin i produktionen. Försöksverksamheten vid husdjursförsöksstationeni Alnarp är viktig i arbetet med att minska foderkostnaderna inom mjölkoch köttproduktionen. Nya foderväxter behöver prövas, liksom nya kraftfoderblandningar, baserade i huvudsak på inhemska fodermedel. Detta kan också bidra till en minskning av överskottet. Södra Sverige är ofta föregångare när det gäller att pröva nya grödor, liksom olika biprodukter från livsmedelsindustrin. Det är därför angeläget att landsdelen får behålla sin husdjursförsöksstation. Jordbruksministern har här chansen att hjälpa bönderna att sänka foderkostnaderna i en viktig produktionsgren. Det är något som på sikt också gynnar konsumenterna. För svensk låglandsboskap, som omfattar en tredjedel av antalet kor i landet, är det av stor betydelse att verksamheten vid Alnarp kan fortsätta. Låglandsrasen är spridd över hela världen och utnyttjas mycket i internationell jordbruksforskning. Detta är till gagn för den svenska forskningen på området. I Alnarpsprojektet ingår också en flyttning av den byggnadstekniska forskningen på lantbruksområdet från Lund till Alnarp. Arbetet i de nya lokalerna skall främst inriktas på att åstadkomma en mer djurvänlig och arbetsvänlig stallmiljö, något som jag tror ligger jordbruksministern varmt om hjärtat. Jag har tolkat jordbruksministerns svar i dess första del så, att jordbruksministern har en positiv inställning till en nybyggnad av husdjursförsöksstationen i Alnarp. Är detta rätt uppfattat? I svarets andra del berörs projektets placering i byggnadsstyrelsens investeringsreserv. Det är naturligtvis bra att det finns med där. Med hänsyn till den rådande arbetslösheten i Malmöhus län — särskilt inom Malmöregionen, till vilken Alnarp hör — vore det värdefullt om regeringen, vid en eventuell tidigareläggning av ytterligare statliga investeringar, beaktade möjligheten att få i gång Alnarpsprojektet. Får jag fråga om jordbruksministern är villig att ha Alnarpsprojektet i åtanke nästa gång regeringen diskuterar tidigareläggning av statliga investeringar? Nr 38 I svaret påpekas också att ytterligare projektering är nödvändig med Fredagen den hänsyn till byggnadsanknuten utrustning. Jag är medveten om detta. I min Adecember 1983 interpellation redovisar jag den hemställan byggnadsstyrelsen gjort till regeringen den 12 april i år. Man begär där att regeringen snarast ger verket i uppdrag att projektera denna utrustning och ställer medel till verkets Om nybyggnad för förfogande. Har regeringen gett byggnadsstyrelsen något sådant uppdrag?

Herr talman! Som jag sade i mitt svar är jag medveten om den situation vi har. Jag kan på den punkten alltså bara säga att jag självfallet är positiv till att vi försöker att så snart som möjligt komma till rätta med de här problemen. Nu skall alltså den ytterligare projekteringen genomföras. Det är också riktigt att projektet finns med i investeringsreserven. Jag kan på den punkten säga att jag vet att det placerats högt på listan. Det är självklart att jag med stor uppmärksamhet kommer att följa möjligheten att få projektet genomfört. Men jag kan inte för dagen uttala mig om när projektet kan förverkligas.
Herr talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för den här kompletteringen av svaret. Jag vill också säga något om anläggningens betydelse för forskningsoch försöksverksamhet. Sedan statens mejeriförsök lades ner i slutet av 1960 talet har man blivit mer och mer medveten om behovet av forskningssamarbete rörande mjölkens produktion och mjölkens bearbetning inom livsmedelsindustrin. Vi fick vid Lunds universitet för ungefär ett och ett halvt år sedan en mjölkprofessur som bekostas av Alfa-Laval, Tetra Pak, Svenska Mejeriernas riksförening och universitet. Det är viktigt att man får ett gott samarbete mellan universitetets livsmedeltekniska avdelningar och en ny modern försöksanläggning i Alnarp. Det skulle vara av stort värde för livsmedelsoch jordbruksforskningen. Regeringen har vid olika tillfällen sagt att man vill satsa på forskning och utveckling.

Herr talman! Det är riktigt att vi har en mycket positiv inställning till att satsa på forskning över huvud taget. Anledningen härtill är att forskningen kan skapa möjligheter för oss att bättre ta oss igenom de olika svårigheterna på skilda områden — det gäller också jordbruket. Hur vi skall bedöma själva Alnarpsanläggningen i relation till de insatser som här bör göras, skall vi naturligtvis diskutera ytterligare. Men jag utesluter inte att också den här verksamheten kan ha en roll i sammanhanget.
Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för kompletteringen. Jag konstaterade tidigare att man inte hade gett byggnadsstyrelsen i uppdrag att projektera ännu. Jag är naturligtvis medveten om att jordbruksministern inte kan beröra något som har samband med den kommande budgetpropositionen. Låt mig dock avslutningsvis uttala den förhoppningen att byggnadsstyrelsen kan få sätta i gång att projektera hela anläggningen, så att byggnationen kan starta hösten 1984.
Herr talman! En av anledningarna till att projekteringen inte påbörjats är att man vid projektering av byggnader av den här karaktären måste vara säker på att i så nära anslutning som möjligt till projekteringen kunna genomföra byggnationen. På det här området går utvecklingen just när det gäller utrustning mycket snabbt. Då gäller det att ha en sådan projektering att man kan säga: Nu har vi en utrustning som ur alla synpunkter är utomordentligt tillfredsställande så nu kan projektet sättas i gång.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig om regeringen kommer att verka för att produktionen av ammoniak och salpetersyra i Köping får fortsätta med minst nuvarande kapacitet och om forskning och utveckling kommer att bedrivas, syftande till produktion av bl.a. ammoniak från inhemska råvaror. Ammoniak har som råvara för framställning av kvävegödselmedel stor betydelse för vår livsmedelsberedskap. Landets enda tillverkare av ammoniak är Supra AB, vars fabrik i Köping har en produktionskapacitet av 60 000 ton/år. Tillverkningen är baserad på tjockolja och integrerad med den gödselmedelstillverkning som sker vid Köpingsfabriken. Kvävegödselmedel tillverkas förutom i Köping också i Landskrona, men den produktionen är helt baserad på importerad ammoniak. Kostnaderna för att framställa ammoniak med den metod som används i Köping är enligt Supras uppgifter högre än för importerad ammoniak med det världsmarknadspris som f. n. råder. Enligt vad jag har inhämtat har överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statens jordbruksnämnd inlett överläggningar med Supra om ett s.k. beredskapslån för en investering som väsentligt skulle förbättra ekonomin i ammoniaktillverkningen. som äger återstoden av aktierna, skriftligen gentemot den svenska staten att bl.a. bibehålla ammoniaktillverkningen i Köping ”så länge rimliga tekniska och ekonomiska förutsättningar föreligger eller eljest särskild överenskommelse träffas”. Förutsättningarna för ammoniaktillverkningen i Köping har enligt min bedömning inte ändrats sedan år 1981. Regeringen utgår självfallet från att Supra och dess ägare skall stå fast vid de gjorda utfästelserna. Som framgår av vad jag tidigare har sagt är ammoniaktillverkningen i landet inte tillräcklig för att tillgodose vårt behov vid en avspärrning. För att förbättra vår försörjningsberedskap på detta område pågår en uppbyggnad av beredskapslagren. Det är angeläget att vi på sikt kan öka den inhemska kapaciteten att producera ammoniak, om möjligt ur inhemska råvaror. I princip kan ammoniak framställas ur råvaror som torv, biomassa eller skiffer. Det första steget i produktionsprocessen, framställningen avs.k. syntesgas, är detsamma för ammoniaktillverkning som för metanolframställning. Metoderna att framställa syntesgas ur inhemska råvaror befinner sig emellertid fortfarande på forskningsoch utvecklingsstadiet. Forskning och försök med syntesgasframställning från inhemska råvaror stöds inom ramen för energiforskningsprogrammet. Jag vill också nämna att förutsättningarna för en produktion av ammoniak vid en kombinerad värmeoch metanolanläggning i Nynäshamn f.n. undersöks av det s.k. Nynäshamnskombinatet. Det är ännu för tidigt att bedöma om anläggningen kan komma till stånd. Jag vill avslutningsvis erinra om att det ingår i livsmedelskommitténs uppdrag att kartlägga livsmedelsförsörjningens sårbarhet. I detta sammanhang kommer kommittén bl.a. att ta upp försörjningen med kvävegödselmedel.